Fru talman! Det är bara att beklaga att det skall behöva gå så långt att yrkesinspektionen är på väg att förbjuda användningen av dessa lokaler, innan regeringen över huvud taget reagerar. Från polisen i Uddevalla och från min sida har frågan aktualiserats i över fem års tid utan att det har hänt någonting. Ärendet har hanterats på ett skandalöst sätt, och nu är man — som jag sade tidigare — på väg att få nyttjandeförbud för lokalerna. Detta går inte att på något vis försvara.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag kan för riksdagen redovisa uppgifter om brottsutvecklingen i Sverige som är förändrade jämfört med vad som hitintills publicerats. Som Sten Andersson väl vet har jag inte tillgång till någon annan statistik över brottsutvecklingen än den som publiceras och är tillgänglig för alla, även riksdagsmän. Brottslighetens höga nivå är ett allvarligt samhällsproblem som fordrar kraftfulla åtgärder på såväl kort som lång sikt för att utvecklingen skall vridas rätt. Man bör emellertid inte bortse från att det även finns ljuspunkter. Om vi utgår från antalet anmälda brott, är ökningstakten i dag väsentligt lägre än den var på 70-talet. Den är också klart lägre i Sverige än i de flesta jämförbara länder i Europa. När det gäller vissa brottstyper visar statistiken från senare år en nedgång. Bostadsinbrotten har exempelvis minskat sedan år 1984. Narkotikabrottsligheten bland ungdomar är i dag klart mindre utbredd än i början av 1980-talet. Det kan också nämnas att statistiska centralbyråns offerundersökningar under 80-talet inte visar någon ökning av den andel av befolkningen som uppger sig ha varit utsatt för brott. Det är viktigt att vi inte bagatelliserar de problem som brottsligheten medför. Jag tror inte heller att någon vill beskylla mig för det. Samtidigt är det viktigt att vi är varsamma både när vi bedömer utvecklingen och när vi tar ställning till hur vi bör utforma den framtida kriminalpolitiken.

Fru talman! Min fråga baseras på ett uttalande som statsministern gjorde den första maj, där han beskrev den s-märkta bussen som trygg, därför att fru Leijon hade hand om ordningen. Mot den bakgrunden frågade jag om det finns en annan statistik än den som varit tillgänglig tidigare. Det är faktiskt förvånansvärt att någon — även om det rör sig om ett förstamajmöte, där man kanske kan få lov att ”köpa” vissa argument — kan uppmana människor att applådera ett sådant här uttalande. Under perioden 1983-1986 har det i Sverige skett 95 000 inbrott i lägenheter och villor, 125 000 bilar har stulits och 125 000 människor har misshandlats. Elsa Beskow och H. C. Andersen talade ju om, att de var sagoberättare. Det gör förvisso inte Ingvar Carlsson, men han är det i högsta grad. Det som effektivast punkterar den skönmålning som han åstadkom den första maj är den annons jag har här. ”Vill du ha en ny bil?”, står det. ”Stjäl den!” Annonsen är inte gjord av BRF Biltjuvarnas Riksförbund — utan den är gjord av Svenska Polisförbundet. Polisen, som har ansvaret för ordningen i Sverige, har i dag kommit till den insikten, att man inte kan sköta sitt jobb, därför att polisens resurser är alldeles för små. I ett sådant läge går statsminister Carlsson ut och talar om, att i den s-märkta bussen är ordningen god. Det är säkert fler än jag som blir förvånade över detta uttalande, framför allt de 125 000 personer som fått sina bilar stulna — och bara 16 96 av bilstölderna är uppklarade.

Fru talman! Bo Hammar har frågat mig om jag avser att se över de principer för skyddsklassplacering av tjänster som DAFA DATA AB tillämpar. Bakgrunden till frågan är uppgifter om att samtliga tjänster vid DAFA skulle vara skyddsklassplacerade av kommersiella skäl. För vissa myndigheter och några få företag som bedriver verksamhet som är viktig för vårt lands totalförsvar upprätthålls ett särskilt skydd mot infiltration. Syftet med detta är att säkerställa att bara personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt får inneha anställning eller uppdrag där man har tillgång till information som är hemlig med hänsyn till rikets säkerhet. Ett viktigt led i infiltrationsskyddet är personalkontrollen. Personalkontrollsystemet bygger på att vissa tjänster hos de myndigheter och företag som berörs är inplacerade i skyddsklass. Den som söker eller innehar en skyddsklassplacerad tjänst kontrolleras bl.a. mot säkerhetspolisens register. I personalkontrollkungörelsen anges vilka myndigheter och företag som får göra personalkontroll. DAFA hör till dem. En skyddsklassplacering av en tjänst får ske bara om det med tjänsten följer att man har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet. Av något annat skäl får skyddsklassplacering inte ske. Efter vad jag har fått veta är alla tjänster hos DAFA inplacerade i skyddsklass. Detta har, med undantag för de fåtal tjänster som regeringen skyddsklassplacerat, skett av DAFA med stöd av regeringens allmänna bemyndigande. DAFA har uppgett att DAFA:s skyddsklassplaceringar har skett uteslutande av hänsyn till omsorgen om rikets säkerhet. Skulle en myndighet eller ett företag med rätt att göra personalkontroll bryta mot bestämmelserna, måste detta självklart omedelbart beivras. Jag vill här också erinra om att SÄPO-kommittén har till uppgift att förutsättningslöst granska personalkontrollen. Jag vill till sist säga att det kan diskuteras om man inte genom organisatoriska förändringar av verksamheten vid DAFA kan minska antalet tjänster som behöver vara skyddsklassplacerade.

Fru talman! Säkerhetschefen och samtidigt högste personalchefen på DAFA har i olika sammanhang uttalat att man skyddsklassat alla tjänster av kommersiella skäl. Han säger bl.a. i TCO-tidningen att detta är någonting som DAFA:s kunder uppskattar och att det är en del av företagets policy. Jag tycker att detta är mycket allvarligt. Vi får i riksdagen inte gå in på enskilda fall. Men jag vill ändå säga att anledningen till min fråga är att en svensk medborgare med palestinsk bakgrund som i många år på ett oförvitligt sätt skött sin tjänst i företaget får sparken. Han arbetade med AMS platsjournal — den nästan mest offentliga publikation som finns i detta land. Han fick sparken uppenbarligen därför att han är aktiv för Det palestinska folkets nationella rättigheter. Det är en vänskapsförening, som har kommunalt stöd. Han arbetar aktivt för ett syfte som, såvitt jag förstår, även vår egen regering uppskattar. Han har sedermera fått rätt i tingsrätten, och han kommer förmodligen att få ett betydande skadestånd. Men tragedin är att denna människa aldrig kommer att kunna få ett nytt arbete. Han kommer inte att få nytt arbete på DAFA. Företaget köper ut honom, och han kommer att få väldigt svårt att få något annat arbete. Det är orimligt att personalkontrollsystemet, utöver alla andra svagheter, skall fungera på det här sättet. Det sägs i svaret att det är några få företag som har personalkontroll. Både Prot. 1987/88:124 Anna-Greta Leijon och jag vet att det är ett understatement. Av sekretesskäl 20 maj 1988 skall jag inte tala om hur många företag det gäller, men vi båda vet att det är fler än några få. Då tycker jag att det är viktigt att åtminstone inte sådana här övertramp sker. Det finns positiva formuleringar i Anna-Greta Leijons svar, men jag vill ändå fråga justitieministern om hon är beredd att konkret se på detta fall och undersöka om det finns renodlade kommersiella skäl för att skyddsklassa tjänster, med mycket allvarliga personliga konsekvenser för enskilda människor.
Fru talman! Justitiekanslern har gjort en genomgång av detta fall. Han har efter genomgången sagt att vad som framkommit i ärendet inte ger honom tillräcklig anledning att. ifrågasätta de beslut som fattats i fråga om skyddsklassplacering vid DAFA. Bo Hammar känner till att DAFA närmast lyder under civildepartementet. I slutet av mitt svar till Bo Hammar säger jag, att jag tror att det går att göra organisatoriska förändringar vid DAFA, om det förhåller sig så att man i dag har en organisation som innebär att alla tjänstemän kommer i kontakt med olika uppgifter som måste sekretessbeläggas av hänsyn till rikets säkerhet. Jag kan inte tänka mig att det är nödvändigt att ha en organisation av det slaget. Jag anser emellertid att DAFA självt måste göra den genomgången. Det betyder inte att man i och för sig kan påstå att det som skett i det här fallet är helt felaktigt. Jag hoppas verkligen att det inte är det, för då har DAFA handlat i direkt strid med gällande bestämmelser. Jag har sagt i förhör i konstitutionsutskottet och jag upprepar det här, att kommersiella argument inte är ett skäl för personalkontroll — det kan inte vara det och skall absolut inte vara det.
Fru talman! Jag tackar Anna-Greta Leijon för dessa preciseringar, som jag tycker var mycket värdefulla. Jag är medveten om att DAFA sorterar under civildepartementet, och jag funderade från början på att ställa min fråga till civilministern. Jag skulle gärna se att Anna-Greta Leijon diskuterade detta problem med Bo Holmberg. Nog är det väl helt absurt att en människa som arbetar med AMS platsjournal skall råka ut för någonting sådant här, bara därför att detta företag på vissa områden sysslar med mer känsliga saker. Det vore mycket värdefullt om man fick en översyn av hur DAFA fungerar. Det faktum att DAFA förvandlats från myndighet till bolag får inte innebära att de politiskt ansvariga myndigheterna inte känner sitt kontrollansvar i dessa frågor.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att få ansvaret för bristerna i utredningen om mordet på statsminister Olof Palme prövat. Systemet för offentliganställdas ansvar bygger på en straffrättslig och en disciplinär utomstraffrättslig reglering. Det straffrättsliga ansvaret prövas i första hand av rättsväsendet, dvs. polis, åklagare och domstolar. Dessutom har såväl riksdagens ombudsmän, JO, som justitiekanslern, JK, möjlighet att ingripa och därvid fungera som åklagare. Även enskilt åtal kan väckas. En statstjänstemans handlande kan också prövas enligt ansvarsreglerna i lagen om offentlig anställning. I huvudsak ankommer det på arbetsgivaren att ta initiativ till att en sådan prövning sker. Men även på detta område kan JO och JK agera. Vårt regelsystem för offentiiganställdas ansvar gäller självfallet också för dem som har deltagit i utredningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO och JK har i vissa delar redan granskat olika tjänstemäns handlande. I något fall har JO genomfört förundersökning för att utreda om brott har begåtts. Vissa frågor är fortfarande under utredning hos JO. Den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme har nyligen avslutat sitt arbete. Jag är övertygad om att JO eller JK — på grundval av kommissionens rapport — på eget initiativ och i den mån det är påkallat kommer att uppmärksamma de ansvarsfrågor som kan återstå. Jag vill här erinra om att regeringen inte har någon direktivrätt i förhållande till JO, som är riksdagens ombudsman. Jag anser att det inte för närvarande finns skäl för regeringen att överväga några ytterligare åtgärder i saken.

Fru talman! Anna-Greta Leijon går förbi det som är huvudfrågan. Det står fullständigt klart att den svenska rättegångsbalken — den lagstiftning som bl.a. reglerar förundersökningen i brottmål — i detta fall grovt trampades under fötterna. Edenmankommissionen talar om maktmissbruk. Någon måste ju vara ansvarig för detta. Den ansvarige är också utpekad av Edenmankommissionen. I det fallet behövs för övrigt inget utpekande, eftersom det är uppenbart för var och en som känner till vad det handlar om. Han var inte ensam om att åsidosätta normala förundersökningsregler och sätta hela den lagstiftning som finns på detta område ur spel. Det framgår både av juristkommissionens protokoll och av protokollen från förhören inför Edenmankommissionen att förre statssekreteraren i justitiedepartementet Harald Fälth klart understödde Holmér, stödde den ordning som denne arbetade för. Det står också ganska klart att detsamma var fallet, åtminstone i passiv bemärkelse, med förre justitieministern Sten Wickbom. Någon måste ju vara ansvarig, och något ansvar måste utkrävas — någon ordning måste finnas för det. Nu är detta ett mycket egendomligt fall. Riksåklagaren är t.ex. part i Prot. 1987/88:124 målet. Justitiekanslern är regeringens speciella ombud och av det skälet inte 20 maj 1988 direkt lämplig. Han är i det här fallet också i någon mån part i målet. Det naturliga vore ju att regeringen överlämnade kommissionsrapporterna till justitieombudsmannen med en förfrågan om JO tänker undersöka ansvarsfrågan när det gäller den här huvudaspekten.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag delar utrikesministerns åsikt om behandlingen av akut sjuka i Malmö och om svaret är ja, vilka åtgärder som är att förvänta för att förbättra situationen för akut sjuka i Malmö. Anledningen till frågan är att utrikesministern, mot bakgrund av reportage i tidningen Arbetet, blivit upprörd över att infektionskliniken vid Malmö allmänna sjukhus har fått sina resurser så nedskurna att man tvingas sända hemt.ex. gamla människor med hög feber. Klinikchefen vid infektionskliniken ser mycket allvarligt på situationen och har därför slagit larm. Jag vill inte uttala mig om sjukvårdssituationen hos en enskild sjukvårdshuvudman. Är situationen så dålig vid en klinik att patienter, som är i akut behov av sjukvård, måste avvisas delar jag emellertid utrikesministerns upprördhet. Jag utgår ifrån att socialstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsansvar undersöker förhållandena vid infektionskliniken vid Malmö allmänna sjukhus.

Fru talman! När ett parti lägger fram ett förslag som skall ha verkningar framöver, är det ju fritt fram för motståndarna att utmåla eventuella konsekvenser. Den prognosen kan ibland slå fel, och det är väl ursäktligt, för vi kan inte blicka in i framtiden. Men vad som skedde den 1 maj i Malmö var att min namne utrikesministern påstod någonting som var fundamentalt lögnaktigt. Han sade nämligen — citerat direkt från hans tal — att ”bara varannan akut sjuk tas nu emot i Malmö”. Det skulle, fru statsråd, innebära att av de 140 000 personer som 1987 sökte akut vård i Malmö skulle 70 000 inte ha fått någon som helst form av vård. Här kan vi ju tvista, men låt mig citera chefsläkare Lars Tejler. Han säger att ”ingen med vårdbehov har avvisats”. Utrikesministerns uttalande hade föranletts av ett referat i tidningen Arbetet, en tidning som, inom parentes sagt, ju närmare vi kommer valet, blir alltmer av en partimegafon och struntar i att vara objektiv. Jag är förvånad över att statsrådet inte vill vidta några åtgärder. Om Sveriges tredje kommun säger nej till att behandla 70 000 akut sjuka, och det statsråd som är ansvarig för sjukvården i Sverige bara säger att man avvaktar en undersökning från socialstyrelsen, då tycker jag att det är dags att byta ut 71 socialministern.
Fru talman! Om Sten Andersson i Malmö uppmärksamt lyssnade till lunchekot i dag, så hörde han — och jag förmodar att han hört det — att läkarna vid Malmö allmänna sjukhus hade skrivit till politikerna i Malmö och tagit upp den här situationen och krävt ökade resurser. Och i kommunfullmäktiges protokoll talar man om att av kommunstyrelsens anvisningar och ekonomiska ramar framgår att nettoresultatet när det gäller sjukvårdens budget för 1988 skall förbättras väsentligt, dvs. budgeten skall skäras ned ytterligare med 80 milj.kr. Mitt sätt att påverka i detta fall innebär ju att socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, granskar den här situationen. Men det som har anförts av läkare och andra, senast i dag, tyder ju på att det är en ohållbar situation. Och den myndighet som skall vidta åtgärder för att förbättra denna situation, Sten Andersson, är Malmö kommun.

Fru talman! Först vill jag rätta statsrådet: Hon sade ”läkarna”. Det är fråga om läkare i Malmö, och det är en viss skillnad. Det är sannerligen inte en samfälld uppfattning hos samtliga läkare i Malmö. Sedan måste jag säga att socialdemokraterna gång på gång försöker attackera framför allt moderaterna i Malmö. Faktum är att Malmö kommuns invånare betalar den näst högsta kostnaden för sjukvården i Sverige. Så dåliga kan vi trots allt inte vara. Jag har fortfarande svårt att förstå det här oerhörda påståendet, som man här nu försöker blanda bort med att hänvisa till en enskild klinik. Delar statsrådet uppfattningen att påståendet att 70 000 sjuka malmöbor skulle ha vägrats akut vård i Malmö faller på sin egen orimlighet?
Fru talman! Om jag hörde rätt stod enligt Lunchekot ett sextiotal läkare bakom den här framställningen till Malmö kommun. Att de alla skulle vara socialdemokrater kan jag inte riktigt tro, utan de har säkert olika politisk tillhörighet. Läkarna i detta förhatliga referat i Arbetet talade om den svåra situationen. De säger att de inte kan lägga två patienter i samma säng. Det finns ingen klinik i hela Sydsverige som har så många färdigbehandlade patienter som den kliniken i Malmö. Jag tycker att detta tyder på en klar brist i sjukvårdssituationen i Malmö. Jag förutsätter att Malmö kommun ser till att det blir en förbättring.
Fru talman! Den klinik som statsrådet refererade till är infektionskliniken i Malmö. Den anser många vara för stor för Malmös behov, men den kan ändå inte ha avvisat 70 000 sökande av akut vård 1987. Jag skulle vilja att statsrådet erkände att Sten Andersson har förlupit sig här — det är inte riktigt att 70 000 människor i Malmö som har sökt akut sjukvård har blivit avvisade, även om statsrådet här hänvisar till ett antal läkare. Det ansvariga kommunalrådet säger i dag att dessa läkare inte har situationen klar för sig. Framför allt har den läkare som har ansvaret för verksamheten sagt, som jag Prot. 1987/88:124 påpekade i mitt första inlägg, att ingen med behov av vård har avvisats. Jag 20 maj 1988 tror faktiskt mera på honom än på tidningen Arbetet. Om åtgärder för att
Fru talman! Alf Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hejda alkoholkonsumtionen bland ungdomar och för att uppnå WHO:s mål att minska alkoholkonsumtionen med 25 26 fram till år 2000, som Sverige ställt sig bakom. 1988 års Sifoundersökning bland 12—24-åringar i landet tyder, som Alf Svensson påpekar, på en ökning av ungdomarnas alkoholkonsumtion. I ett längre tidsperspektiv kan man konstatera att ungdomarnas alkoholkonsumtion minskade avsevärt under 1980-talets första hälft för att sedan åter börja öka. Enligt den senaste undersökningen konsumerar ungdomarna fortfarande 20 20 mindre alkohol än vid årsskiftet 1979-1980. Ändå är det med stor oro jag har konstaterat det trendbrott som skett under de senaste tre åren. Det var också ett av skälen till att regeringen tillsatte beredningsgruppen för opinion mot alkohol och narkotika, den s.k. BOMAN-gruppen. I svar på en interpellation av Marianne Andersson den 9 maj i år lämnade jag en utförlig redogörelse över BOMAN-gruppens arbete. Jag anförde då även att jag har för avsikt att föreslå regeringen att gruppens förordnande förlängs fram till årsskiftet 1988-1989. I sammanhanget vill jag också nämna att Systembolaget nyligen har förstärkt sina insatser för att förhindra att ungdomar kommer över alkohol. Det har skett genom skärpt ålderskontroll och ökade ansträngningar att motverka langning. Detta blir särskilt angeläget i samband med skolavslutningarna och midsommarfirandet. Vad gäller arbetet att sänka alkoholkonsumtionen enligt WHO:s mål vill jag upprepa vad jag tidigare nämnt i kammaren: Socialstyrelsen arbetar med att ta fram en plan för hur arbetet på ett mer systematiskt sätt kan bedrivas för att WHO-målet skall uppnås. Styrelsen kommer att redovisa en första version av denna plan under juni månad detta år.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I dag handlade radioprogrammet Förmiddag i P 1:s första inslag om just den kraftiga ökningen av alkoholkonsumtionen bland ungdomar — en ökning med 11 260 under 1987. Forskaren Eckart Kählhorn sade i programmet: Den positiva trenden till minskad konsumtion är borta. Lyssnarna fick sig berättat om arbetet på Mariakliniken här i Stockholm. Det sades bl.a. att 3 000 ungdomar kommer att vara kraftigt berusade nu i helgen här i Stockholm. En reporter var för övrigt ute i ungdomsvimlet och 73 Prot. 1987/88:124 gjorde intervjuer. Inställningen bland ungdomarna till alkohol tedde sig både bedrövlig och minst sagt naiv. Att langning är allmänt förekommande visste vi väl alla tidigare, men detta påtalades åtskilliga gånger i radioprogrammet i morse. Det hjälper alltså inte att Systembolaget kontrollerar åldern på dem som köper alkohol, när vuxna personer köper ut till unga människor. Vad gör man då? Jag skulle gärna vilja veta vad statsrådet har för idéer om detta. Jag vill självfallet inte tro något annat än att riksdag och regering menat allvar med att ställa sig bakom WHO-parollen att alkoholkonsumtionen skall minska med 25 4 fram till år 2000. Om alkoholvanorna fortsätter att vara som de är i dag, kan vi i Sverige och andra sluta inbilla oss att vi skall nå WHO-målet. Det är ju förfärligt dumt att leva på en livslögn, i synnerhet när det handlar om Sveriges största sociala problem, nämligen alkoholkonsumtionen. Ungdomars livsstil och relation till alkohol visar självfallet hur morgondagens Vuxensverige kommer att hantera och leva med alkoholen. Jag tror att man måste ta starka tag mot de kommersiella och förljugna krafterna, de som inbillar ungdomarna att det är den mest självklara saken i världen att leva med öl och att råsupa. Jag tror alltså inte att det duger med bara en BOMAN-grupp i detta sammanhang utan att det krävs att man ger sig ut på de kommersiella krafternas egen planhalva och börjar bekämpa dem där. Jag undrar om inte statsrådet utifrån sin ideologiska utgångspunkt skulle kunna vara beredd att göra något sådant?

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att föreslå ändring i lagen om vårdbidrag så att de barn som är födda av HIV-positiva mödrar har rätt till vårdbidrag under barnens första levnadsår. Jag anser att i varje fall där den HIV-smittade kvinnan väljer att föda sitt barn måste en individuell bedömning av vilka stödinsatser som är lämpliga göras. Det är inte givet att ett vårdbidrag är den bästa formen för ett sådant stöd. Det kan rent av på ett ofördelaktigt sätt medverka till en isolering av både barnet och modern från omvärlden i övrigt. Jag är därför inte beredd att föreslå en lagändring som leder till att barn enbart av det skälet att de föds av HIV-smittade kvinnor omfattas av rätten till vårdbidrag.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på frågan. Tyvärr var det ett mycket negativt svar. Jag vill än en gång upprepa anledningen till att jag har ställt frågan. Bakgrunden är att de barn som i dag föds av HIV-positiva mödrar utgör en riskgrupp. Enligt en artikel i Läkartidningen, skriven av personal vid Huddinge sjukhus, där man har den bredaste erfarenheten av detta arbete, Prot. 1987/88:124 finns det starka skäl som talar för att dessa barn skall vårdas i en miljö där de 20 maj 1988 skyddas mot infektioner. Denna miljö erbjuds bäst i det egna hemmet. Där finns kunskapen om virussjukdomen, och där behöver föräldrarna inte befara att de skall isoleras eller att fler människor skall få kännedom om deras sjukdom. I andra sammanhang skyddar vi även barn med nedsatt immunförsvar. Detta är lika viktigt för barn till HIV-positiva mödrar. Vad man känner till om risken för att dessa barn skall bli HIV-positiva är, efter fem års erfarenhet i Sverige, att ungefär vartannat barn konverterar. Kan man undvika att barnet utsätts för infektioner ökar möjligheten för att dessa barn skall klara sig från att bli HIV-positiva. En rimlig försiktighetsåtgärd är att tillse att dessa barn ej placeras på daghem före två års ålder. Detta gäller även familjedaghem som inte är särskilt utvalda. Socialstyrelsen, som är en fackmyndighet, har yttrat sig i detta ärende. Socialstyrelsen säger: ”Barnmedicinskt har mödrarna rekommenderats vara hemma med sina barn till dess barnen blivit negativa eller i annat fall till dess barnen är 2 år. Under denna tid borde vårdbidrag kunna utgå, men så är inte fallet i dag.” Det är alltså först om barnen får aids som vårdbidrag kan bli aktuellt. Jag tycker att det finns all anledning att se över detta, och jag är besviken över att svaret är så negativt. Det finns i svaret inte heller någon uppgift om vilka åtgärder socialministern tänker på när det gäller att skydda dessa barn på ett bra sätt och att ge familjen en bra situation. Enligt de människor som står i nära kontakt med dessa barnfamiljer skulle vårdbidrag under de första två åren vara en möjlighet att ge dem en bra tillvaro.
Fru talman! Jag tycker att Karin Israelssons förslag till lösning av detta problem är negativt. Det måste nämligen göras individuella insatser i detta fall — det kan vara fråga om medicinsk behandling, ekonomiskt och psykosocialt stöd och barnomsorg. Att säga att enbart vårdbidraget skulle vara den adekvata lösningen anser jag inte vara riktigt. Det är inte bara barnet som behöver stöd, utan modern, som är den smittade, behöver ju också samhällets stöd. Jag vill även säga att staten på olika sätt bidrar till stödgrupper för den här typen av mödrar. Det behövs alltså ett mångfasetterat stöd och inte bara ett vårdbidrag.
Fru talman! Man kan inte bortse från den faktiska ekonomiska verkligheten. Under barnets första levnadsår utgår föräldrapenning enligt inkomstbortfallsprincipen. Men under det andra levnadsåret, då sjukvården kräver att barnets mamma eller pappa skall vara hemma och ta hand barnet, eftersom det är infektionsutsatt med risk att få en dödlig sjukdom, utgår över huvud taget inte något samhällsstöd för den omsorgen. Jag anser att det krävs att ett vårdbidrag utgår under detta andra år. 75 Jag säger inte nej till samhällets övriga insatser. Om jag hade ansett att det behövdes sådana ytterligare insatser hade frågan naturligtvis handlat om även detta. De insatser som samhället gör i dag tror jag inte är fullkomliga, men den stora bristen gäller just denna lilla grupp av föräldrar som saknar möjlighet att få vårdbidrag under barnets andra levnadsår då det är så viktigt ur barnets synpunkt.

Fru talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat justitieministern vad en begärd översyn av rutinerna för omhändertagande av dödfödda foster har lett till för resultat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den begärda översynen har ännu inte lett till något resultat. Transplantationsutredningen, som har i uppdrag att överväga olika frågor som rör den döda kroppens integritet, kommer i ett kommande betänkande att ta upp även denna fråga.

Fru talman! Jag tackar för svaret men är naturligtvis besviken över innehållet i det. Transplantationsutredningen hade så sent som i förrgår ännu inte fått något sådant uppdrag. Nu har det alltså hänt igen att ett uppdrag från riksdagen till regeringen blivit liggande i en byrålåda i drygt ett år, detta trots att regeringen bara behövde posta ett brev till' sittande utredning och meddela riksdagens beslut. Exakt samma förhållande rådde som bekant för ett par månader sedan när socialministern svarade på min fråga om övre tidsgräns för aborter och lovade att snabbt posta brevet med utskottsbetänkande till aktuell utredning. Jag vill helst tyda det här välvilligt och tro att bristen på handlingskraft beror på att oredan nu är så stor där borta på regeringskansliet, att det är dags för en rejäl vårstädning i alla lådor. För det är väl inte så att regeringen finner den här frågan så oviktig att den lagts åt sidan i förhoppning om att saken skall falla i glömska och att ingen skall tända blåslampan? Pappan, som frågade mig vad det blivit av deras dödfödda lilla flicka, tyckte inte att det var oviktigt. ”Jag har burit på den frågan i drygt 20 år”, sade han. Då kände jag inte till att dödfödda under 28 veckors ålder brändes med soporna. Jag svarade i god tro att flickan borde ha kremerats och strötts ut i en minneslund. Kyrkoassistenten vid en sjukhuskyrka ringde mig och beklagade att hennes landsting inte ville göra något åt den här djupt oetiska hanteringen förrän riksdagen slutgiltigt sagt sitt. Hon intygade också att det här är en stor och svår fråga för både föräldrar och personal. Det tyckte också den chef vid en kvinnoklinik som första gången påtalade det här missförhållandet för mig. Redan i maj 1985 behandlades frågan vid en överläggning mellan svenska kyrkans nämnd för församlingsoch pastoralförvaltning och socialstyrelsen. Prot. 1987/88:124 Socialstyrelsens representanter uttalade då att de rutiner som utarbetats i 20 maj 1988 Örebro, där de dödfödda barnen kremeras och askan strös ut i minneslund, Oo FRA STA var både medicinskt, etiskt och hygieniskt en bra metod. BO KViCkAUVer TORRE
Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag vill medverka till att hänsyn tas till människors egna sjukdomsupplevelser och symtom när behandlingsformer skall väljas för dem som anser sig vara kvicksilverförgiftade av amalgam. Frågan är ställd mot bakgrund av uppgifter som cirkulerat i pressen om socialstyrelsens nya allmänna råd. Socialstyrelsen har den 17 maj 1988 utfärdat allmänna råd om utredning av patienter med symtom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam. I råden anges hur patienter med misstänkt kronisk oorganisk kvicksilverförgiftning bör diagnostiseras samt hur kvicksilveranalyser i blod och urin bör bedömas. Den föreslagna utredningsgången innebär att den behandlande läkaren, förutom att ta upp patientens anamnes m.m., låter patienten gå igenom olika provtagningar och undersökningar beroende på symtombilden och misstänkta diagnoser. Enligt råden bör t.ex. kvicksilver i helblod analyseras på alla patienter med besvär som är förenliga med kvicksilverförgiftning. Det framgår av råden att diagnosen kronisk kvicksilverförgiftning bör grundas på positiva kriterier såsom karakteristiska besvär, känd exponering och förhöjd kvicksilverkoncentration i blod/urin. De allmänna råden kommer successivt att förnyas vartefter ytterligare forskningsresultat kommer fram. I övrigt vill jag tillägga att av hälsooch sjukvårdslagen framgår att vård och behandling så långt som det är möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de metoder som står till buds för att förebygga, utreda och behandla sjukdom och skada. Jag har i propositionen om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården m.m. betonat dessa krav på att man i vården visar respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Fru talman! Naturligtvis skall patientens inställning och uppfattning tillmätas betydelse, men får beaktas tillsammans med andra faktorer. Jag har pekat på vad som finns inskrivet i hälsooch sjukvårdslagen, som vi fick den 1 januari 1983. Den ger patienten en mycket stark ställning inom sjukvården, och den gäller naturligtvis i allra högsta grad även dessa patienter.

Fru talman! Jag tror knappast, Marianne Andersson, att det är riksdagen som skall avgöra vad som väger tyngst när man skall göra en medicinsk bedömning.

Maddélandsöminer Fru talman! Jag ber att få meddela att interpellation 1987/88:254 av Per pellödoräsvar Stenmarck om erosionsskadorna på vissa strandområden i Skåne inte kommer att besvaras inom föreskriven tid på grund av arbetsbelastning. Interpellationen kommer att besvaras den 30 maj. Omtätten ali rä delav vissa uppgifter om giftiga utsläpp
Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om jag tänker agera så att människor i Malmö får tillgång till de uppgifter som rör deras liv, hälsa och miljö. Bertil Fiskesjö har frågat mig om jag avser att ta initiativ till sådana lagändringar att sekretessbeläggningen av uppgifter om miljöskadliga industriutsläpp inte kan ske i framtiden. Jag har funnit det lämpligt att besvara frågorna i ett sammanhang. Frågeställarna tar upp ett problem som har varit aktuellt i flera fall. Det gäller sekretessbehandling av uppgifter i samband med tillsyn över näringslivet. I dessa fall gäller sekretess för ett företags affärseller driftförhållanden, om det kan antas att företaget lider skada om uppgifterna röjs. Skälet för denna sekretess är att det finns ett legitimt behov för företagen att skydda vissa företagshemligheter gentemot t.ex. konkurrenter. Det förhållandet att ett företag kan lida skada till följd av att det blir känt att företaget har gjort sig skyldigt till miljöskadlig verksamhet utgör inte grund för sekretess. Jag vill med skärpa framhålla att det är ett högst berättigat krav att allmänheten får kännedom om vilka företag som är ansvariga för föroreningar i miljön för att kunna ta initiativ i miljöskyddets och konsumenternas intresse mot företag som bryter mot reglerna och för att kunna göra ett medvetet val av produkter. Det fall som Viola Claesson och Bertil Fiskesjö tar upp är nu föremål för prövning i regeringsrätten. Jag kan vidare upplysa att regeringen i särskilda fall kan förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att en uppgift lämnas. En begäran om att medge undantag från sekretessen i det aktuella fallet har nyligen lämnats till regeringen. Så länge prövning i domstol pågår och innan ärendet har beretts i regeringskansliet kan jag inte uttala mig om detta enskilda fall. Min allmänna uppfattning i frågan är dock att resultatet av den avvägning mellan olika intressen som gjorts i sekretesslagstiftningen i några fall visat sig vara mindre tillfredsställande. Även justitieministern har i samband med ett svar på en liknande fråga i kammaren den 16 maj gett uttryck för samma uppfattning. Som jag bedömer situationen medför hänsynen till miljövården att lagstiftningen och dess tillämning behöver ses över. Regeringen har tagit initiativ till en genomgång av de regler som gäller. Jag anser för min del att största möjliga offentlighet bör eftersträvas. 7. vissa uppgifter om giftiga utsläpp

Fru talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret. Jag tycker att det var ett bra svar och en fin markering, som jag tror att många i det här landet gärna ville ha. Men jag vill ändå ta upp några saker. Miljölarmen i Skåne har duggat tätt. Det är särskilt skrämmande, eftersom föroreningarna har varit mycket allvarliga redan på grundval av det vi har vetat. Men det som upprör allra mest är att människorna först i efterhand får reda på att de har utsatts för farliga ämnen. I dag vet vi att det har skett och fortfarande sker omfattande utsläpp i Malmöområdet av bl.a. cancerframkallande ämnen. Det är otroligt viktigt, fru talman, att människorna i Malmöområdet så snart som möjligt får ta del av alla de handlingar som rör deras liv och hälsa och som rör miljön i Malmö. Hemlighetsmakeriet på företagens befallning — jag anser att man kan uttrycka saken så — är ovärdigt en rättsstat. Uppgifterna måste snabbt göras offentliga. Alla möjligheter till fortsatt sekretess beträffande föroreningssituationen måste alltså upphävas. Aldrig hade jag och andra inom miljörörelsearbetet trott att det skulle vara möjligt för företagen att fortsätta med det här myglet i så många år, särskilt inte i samverkan med myndigheterna. Men dessa har varit med och skyddat miljöbovarna. Jag instämmer i vad miljöjuristen Staffan Westerlund har sagt om det som har hänt, att det är barockt, för det är det verkligen. Jag undrar om inte Birgitta Dahl skulle kunna kommentera förhållandet att problemen verkar gälla en kollision mellan den s.k. talerätten och den rätt till skydd för affärshemligheter som företag har. Detta har ju inte med affärshemligheter att göra, utan det handlar om miljöskador genom utsläpp.
Fru talman! Även jag ber att få tacka för svaret på den fråga som jag har ställt. Miljöskandalerna har rullat över Skåne, och det har visat sig att övervakningen har varit bristfällig. Nu har det utlovats hårdare tag och bättre insatser, och vi får väl hoppas att de kommer att genomföras. Den delfråga som jag har tagit upp har inte på något sätt fått någon slutlig lösning. Det är naturligtvis upprörande för alla miljöintresserade — och borde vara upprörande för alla medborgare — att företag som bevisligen släpper ut miljöskadliga ämnen i naturen kan få testresulten hemligstämplade, t.o.m. i fråga om testningar som har utförts av offentliga myndigheter. Jag tycker liksom Viola Claesson att miljöministerns svar är klart positivt. Det går i den riktning som jag önskar att frågan skall utvecklas. Den här frågan har manglats i de rättsliga instanserna, och där har man kommit till slutsatsen att myndigheterna i Malmö har handlat rätt när de har hemligstämplat de här uppgifterna. Nu säger Birgitta Dahl i sitt svar: ”Det förhållandet att ett företag kan lida skada till följd av att det blir känt att företaget har gjort sig skyldigt till miljöskadlig verksamhet utgör inte grund för sekretess.” Men det är ju just detta som har utgjort grund för sekretess i de fall som med rätta har upprört allmänheten. Innebär det att vi kan förlita oss på att, när de här ärendena kommer upp till prövning i departementet, hemligstämpeln kommer att hävas? Någon annan tolkning kan man väl inte göra av det svar som miljöministern har gett. På de sekunder som återstår för mig skulle jag vilja tillägga att det Prot. 1987/88:124 naturligtvis inte är tillfredsställande att man tar ställning från fall till fall i 20 maj 1988 sådana här frågor. Det måste finnas en generell lagstiftning som omöjliggör e Om rätten att ta del av hemligstämpling av uppgifter som är av omedelbart intresse för allmänheten.
Fru talman! Naturligtvis känner riksdagens tredje vice talman till vilka regler som gäller för mina möjligheter att uttala mig i ännu inte avgjorda ärenden. Jag tycker inte att jag kunde ha svarat tydligare än vad jag har gjort i mitt ursprungliga svar på de frågor som Viola Claesson och Bertil Fiskesjö nu upprepar. 1. Nuvarande lagstiftning innebär inte att det förhållandet att ett företag kan lida ekonomisk skada om det blir känt att det bryter mot miljölagstiftningen utgör någon grund för sekretess. Jag anser t.o.m. att det är rätt och billigt att företaget lider ekonomisk skada, att konsumenterna har anledning attt.ex. bojkotta ett sådant företag och att de har rätt att veta om det finns skäl för det. 2. Regeringen har redan inlett en översyn av gällande regler — där jag inte har velat utesluta någon lagstiftning eller peka ut någon särskild — för att vi skall säkerställa att man i fortsättningen inte kan sekretessbelägga sådant som borde vara offentligt i miljöskyddets intresse och som det inte finns någon anledning att skydda, därför att det skulle handla om en företagshemlighet. 3. Regeringen beslutade i går att lyfta sekretessen i två ärenden av den här karaktären.

Fru talman! Det är bra att man lyfter sekretessen, men jag håller med Bertil Fiskesjö om att man inte skall behöva lösa de här frågorna från fall till fall. Det måste bli en annan lösning, och det är väl det som man nu håller på att förbereda. Jag skulle vilja ha en kommentar från Birgitta Dahl beträffande hänvisningen till att det handlar om affärshemligheter. Kammarrätten har ju faktiskt hänvisat till detta i fallet Malmö. Vi kan tala om det här helt generellt, eftersom det har hänt mer än en gång, även om det nu är ett speciellt fall som vi tänker på. Beror inte den hänvisningen på att hälsooch miljöskyddsmyndigheterna har gjort en felaktig tolkning eller tolkat till förmån för företagen i stället för att utnyttja möjligheten att hänvisa till den talerätt som de omkringboende måste ha i sådana här fall? Så fruktansvärt dålig är lagstiftningen säkert inte, även om den nu måste ändras. Det handlar också om tolkning och feghet hos många myndigheter, enligt min uppfattning.
Fru talman! Jag noterar än en gång att vi tydligen kan förvänta oss ett enligt vår mening positivt beslut från miljöministern i den fråga som miljöministern skall avgöra inom kort — någon annan möjlighet att tolka svaret finns inte. I miljöskyddslagen finns det bestämmelser som uppenbarligen går i annan 81 vissa uppgifter om giftiga utsläpp riktning än sekretessbestämmelserna, och det är inget tvivel om att det handlar om en kollision. Det är naturligtvis ett förbiseende att vi inte i lagstiftningsarbetet har undanröjt de uppenbara motsättningar som finns härvidlag. Jag vill sedan fästa uppmärksamheten på att regeringen för 14 dagar sedan lade fram en proposition om skydd för företagshemligheter. Det är en proposition som har blivit kritiserad ur olika synpunkter. Jag noterar att det i den propositionen inte finns någonting om dessa frågor vi nu behandlar, utom möjligen en mening på s. 13 — som jag tyvärr inte hinner återge — som man möjligen kan tolka som en öppning för att uppgifter av det här slaget inte skulle drabbas av sekretess.
Fru talman! Man måste här hålla isär de olika grunder som kan finnas när det gäller att lida ekonomisk skada. I den mån det gäller företagshemligheter, patent och liknande, finns det skäl att sekretessskydda uppgiften.

Fru talman! I de fall som har varit aktuella — vi kan kanske fortfarande diskutera frågan generellt — har ju myndigheten haft möjlighet att se till att det finns ett fungerande register. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna använder ju ett sådant när de skall besluta om vilka åtgärder som skall vidtas. I detta fall fanns det i föreliggande register uppgifter om vilka kvantiteter och ämnen det handlade om. Jag har oerhört svårt att inse på vilket sätt sådana uppgifter kan kopplas direkt till frågan om affärshemlighet som har med produkten att göra. Saken gäller faktiskt utsläppsmängder, förekomst av cancerframkallande ämnen osv., Birgitta Dahl.
Fru talman! Om man skall kunna väcka talan beträffande skada på grund av miljöutsläpp, måste man ju känna till att sådana har ägt rum och helst också veta vad det är för typ av utsläpp som har skett. Detta förutsätts ju i miljöskyddslagen, det framgår t.ex. i 34 §. Det är alldeles uppenbart att det här alltså blir en kollision mellan olika lagstiftningskomplex. Miljöministern kommenterade inte min synpunkt på det förslag om företagssekretess som regeringen nyligen har lagt fram för riksdagen och där dessa problem inte alls berörs. Avsikten är att skjuta på behandlingen av denna proposition till hösten. Vi i riksdagen får ta fasta på vad miljöministern nu har sagt och under höstsessionen se till att lagen om företagssekretess får de öppningar som är nödvändiga för att miljöskadliga utsläpp skall komma till allmänhetens kännedom.

Fru talman! Martin Segerstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Vattenfall får erforderliga direktiv till fortsatta förhandlingar med Nobelindustrier om elpriset för kiselmetallverken i Ljungaverk. Enligt Martin Segerstedts fråga har förhandlingarna strandat på grund av formella begränsningar för Vattenfall. Jag vill framhålla att riksdagen våren 1987 fastställde riktlinjer för ledningen av den statliga förvaltningen, däribland Vattenfall . Av dessa riktlinjer framgår att riksdagens och regeringens styrning av affärsverken skall präglas av ökad långsiktighet och minskad detaljstyrning. Av denna anledning är jag inte beredd att närmare kommentera — eller gripa in i — de förhandlingar som har förevarit mellan Vattenfall och Nobelindustrier. Rent allmänt vill jag dock framhålla att de lagar och allmänna riktlinjer som gäller för denna verksamhet skall följas. Detta innebär bl.a. att prissättningen skall grundas på de kostnader som gäller för produktion och överföring av el.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Först några ord om situationen i Ljungaverk. Datum för medbestämmandeförhandlingar om nedläggning av kiseltillverkningen är utsatt till nästa vecka. Antalet anställda som är berörda av den nu aktuella förhandlingen uppgår till 180-200, men det finns kopplingar även till andra verksamheter i Ljungaverk som gör att man kan befara en kedjereaktion. Orten Ljungaverk, med ca 1 500 invånare, är för sin existens helt beroende av industrin. En nedläggning av industrin är kort sagt förödande, inte bara för samhället Ljungaverk. Den blir också ett mycket stort bekymmer för hela inlandskommunen Ånge. För snart 75 år sedan byggdes Ljungaverks samhälle upp kring industrin. Skälet till att industrin kom att förläggas just dit var närheten till forsarna i Ljungan — där fanns tillgång till den då ganska nya elkraften. I 75 års tid har kraftverket — med samma ägare som ägaren till industrin — 83 snurrat och producerat kraft för industrins behov. Nu finns annan teknik för överföring av elkraft än vad som fanns vid seklets början. I dag finns också möjlighet att sälja kraften på en större marknad och till ett högre pris. Ånge kommun är en av de kommuner i vårt land där vattenkraften är utbyggd till praktiskt taget sista droppen. Det gäller inte bara Ljungan, som inom kommunen är en trappa från kraftverk till kraftverk, utan det gäller också många bäckar och åar, som är utbyggda med minikraftverk. Kommuninvånarna har ställt upp för dessa kraftutbyggnader. Det har rått en stor enighet om dessa, vilket till stor del har sin grund i kopplingen till industrin — den industri som är basen i sysselsättningen och som är mycket elkraftsberoende. Ånge är inte bara en av de vattenkraftstätaste kommunerna. Ånge är också en av de kommuner i landet som har den mest energikrävande industrin. Det handlar inte bara om kiseltillverkningen i Ljungaverk utan också om annan kemisk industri. Mot bakgrund av att vi människor i Ånge har ställt upp för kraftutbyggnader är det särskilt bittert för oss att se vår elberoende industri slås ut med motiveringen att vår energi är för dyr. Decennium efter decennium har kraftverket producerat billig el till ägare som har kammat hem miljoner. I frågesvaret sägs att prissättningen skall grundas på produktionskostnader. Det innebär att vi borde ges möjlighet att komma åt den billiga energi som produceras i kraftverken — i fallet Ljungaverk nästan vägg i vägg med industrin. Det är obegripligt att det inte skulle kunna komma till stånd avtal som kan möjliggöra industrins fortlevnad. Jag vill därför ställa ytterligare ett par frågor: Om nu statsrådet inte kan gripa in i Vattenfalls affärer, går det ändå inte att påverka Vattenfall att avstå från att köpa de marginella kvantiteter som det här är fråga om? Vad kan statsrådet vidare göra för att få företaget att ta sitt sociala ansvar i en bygd där det har varit i verksamhet i flera mansåldrar?

Herr talman! Jag delar Martin Segerstedts och ljungaverksbornas upprördhet över den situation som har uppstått. Jag vill också klargöra att det, så länge det sker på affärsmässigt riktiga grunder, inte finns några som helst formella hinder för Vattenfall vare sig att sluta avtal eller att avstå från att sluta avtal. Det står alltså Vattenfall helt fritt att sluta avtal eller att avstå från att sluta avtal. Under processens gång har jag också försäkrat mig om att man inom Vattenfall är väl medveten om detta. Man har fått klara signaler på denna punkt. Naturligtvis har jag också sett till att vi mycket noggrant har analyserat verkligheten för att få klart för oss vilka krafter som här är verksamma. Så sent som i morse har jag haft ett långt samtal med Anders Carlberg. Han bekräftar i allt väsentligt att den analys som vi har gjort är riktig. De slutsatser som kan dras ansluter till vad Martin Segerstedt här har sagt. Efter att i decennier ha utnyttjat vattenkraftstillgångarna som bas i industriproduktionen har Nobelindustrier nu sålt vissa delar av dessa och organiserat kraftverksamheten i ett särskilt företag, som säljer kraften till Vattenfall till marknadsmässiga priser. Vi har inte kunnat få reda på exakt hur många ören som kraften kostar per kWh, men det rör sig om nästan Prot. 1987/88:124 dubbelt så högt pris som det som företaget nu är villigt att betala för att köpa 20 maj 1988 tillbaka kraften från Vattenfall. Nobelindustrier vägrar att använda vinsterna för återinvesteringar eller för att på annat sätt säkra verksamheten i Ljungaverk. Företaget kräver att skattebetalarna genom någon form av statsbidrag skall ställa upp för att finanisera verksamheten i Ljungaverk, samtidigt som man fortsätter att göra stora inkomster på försäljning av vattenkraftsproduktionen. Detta är givetvis inte acceptabelt. Jag har till Anders Carlberg framfört kravet att Nobelindustrier bör ta ansvar för bygden, där man har genererat stora vinster och så kommer att göra även i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar för de ytterligare klarläggandena om vad som har hänt under det allra senaste tiden. På hemmaplan skall vi följa upp denna fråga, det försäkrar jag. Jag är dock övertygad om att vi i Ånge kommun ochi denna del av Medelpad kommer att bli beroende av ytterligare insatser från regeringens sida i den aktiva regionalpolitik som vi skall driva.

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig vilket råd jag vill ge de småhusägare som står i begrepp att byta värmekälla. Redan i samband med riksdagens energipolitiska beslut våren 1985 lades nu gällande riktlinjer för energianvändning och energihushållning fast. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att användningen av el skall ske i sådana former som inte låser oss till ett fortsatt högt elutnyttjande. Den el som övergångsvis utnyttjats för att bl.a. ersätta olja för uppvärmning av småhus skall i ett längre perspektiv ersättas genom övergång till inhemska bränslen, naturgas, sol och annan ny teknik för uppvärmning och energihushållning. På sikt skall således el för uppvärmning i allt väsentligt endast användas i omställbara, flexibla och utvecklingsbara system eller i kombination med extremt energisnål teknik. För att underlätta denna omställning föreslås i regeringens proposition om energipolitik inför 90-talet omfattande forskningsoch utvecklingsinsatser, framför allt i vad gäller alternativ uppvärmningsteknik. I avvaktan på resultaten av dessa satsningar vill jag ge följande råd till de småhusägare som står i begrepp att byta värmekälla i sina hus. För det första vill jag råda dessa husägare att först undersöka vilka möjligheter till lönsamma energihushållningsåtgärder som finns. Om man installerar ett värmesystem utan att beakta hushållningsmöjligheterna riskerar man att den nya värmeanläggningen på sikt blir överdimensionerad. Detta ger vanligtvis sämre verkningsgrad samtidigt som investeringskostna 85 derna blir onödigt höga. Miljöbelastningen minskar också om energianvändningen minskar. Samtidigt blir känsligheten för framtida prishöjningar mindre. För det andra vill jag råda dessa småhusägare att välja en värmeanläggning som möjliggör ett flexibelt utnyttjande av olika energislag, dvs. välj hellre en kombinationspanna än en elpanna om förutsättningar finns för detta. På samma sätt ger vattenburen eller luftburen elvärme större möjligheter till utnyttjande av ny uppvärmningsteknik än direktverkande elvärme. För det tredje vill jag uppmana samtliga småhusägare som befinner sig i denna valsituation att välja en värmeanläggning som uppvisar goda miljöprestanda. Genom att efterfråga de produkter som har de bästa miljöegenskaperna kan vi alla bidra till att påverka utvecklingen i rätt riktning. Slutligen vill jag också framhålla betydelsen av att åtgärder för att förbättra en byggnads energiegenskaper, t.ex. tilläggsisolering, tätning, byte av värmeanläggning och olika eleffektiviseringsåtgärder, samordnas med andra bostadsförbättringsåtgärder samt åtgärder för att avhjälpa eventuella problem med radon eller fukt och mögel.

Herr talman! Jag vill tacka energiministern för svaret på den fråga jag har ställt. Jag måste ändå säga att jag är besviken. Det blev ungefär som jag trodde. Det blev inget svar alls. Att vi skall hushålla, isolera, vara flexibla och vänta på ny teknik vet alla, och det gör människor. Frågan gällde, Birgitta Dahl, vilket råd man skall ge den småhusägare som i dag skall byta värmekälla. Vilket energislag skall man då välja? Nyinstallation eller byte av värmekälla i småhus är en långsiktig och kostsam investering. Den ansvarsfulle småhusägaren gör sitt val av energikälla utifrån den framtida tillgången och kostnaden för energin. Den situation som nu råder är högst otillfredsställande. Det finns inget energislag som kan rekommenderas av miljömässiga och kostnadsmässiga skäl. Man måste även ha garantier för tillgängligheten i framtiden. Det är många småhusägare, cirka en halv miljon, som i dessa dagar är djupt bekymrade över de ökade uppvärmningskostnader som nu drabbar dem på grund av de höjda elpriserna. När de en gång i tiden installerade direktverkande el, var det för att minska vårt oljeberoende och för att förbättra miljön. De valde eluppvärmning efter den situation som då rådde och i tron att detta var framtidens mest tillförlitliga och mest ekonomiskt fördelaktiga energislag. Så kunde det också ha blivit. Dessa småhusägare straffas nu av regeringen och står inför valet att investera ca 80 000-100 000 kr. eller fortsätta att ha orimligt höga uppvärmningskostnader. Detta får inte upprepas, energiministern. Människor har rätt att få mera långsiktiga garantier för att deras investeringar inte skall belastas med orimliga kostnader eller förbud av olika slag, i synnerhet när det gäller miljövänlig, inhemskt producerad energi som regeringen har rådighet över.

Om Dala Airport Herr talman! Margareta Gard har frågat mig på vilka grunder jag har sagt att Dala Airport skulle vara den mest onödiga flygplats som jag känner till samt om mitt yttrande innebär ett avståndstagande till Bergslagspropositionen. Jag har för avsikt att besvara frågorna i ett sammanhang. Låt mig först konstatera att jag i samband med ett besök vid Brunnsviks folkhögskola deltog i en diskussion som rörde olika miljöfrågor. I detta sammanhang kom frågan om flygtrafiken i Dalarna och i andra regioner upp. Jag nämnde vid detta tillfälle aldrig Dala Airport vid namn. Jag är väl medveten om att flygtrafiken vid Dala Airport inte bara skall ses i förhållande till resebehovet till och från Stockholmsregionen. För resor på längre avstånd — både inom landet och utomlands — fyller flygplatsen en viktig funktion. Men som Margareta Gard väl känner till är flygtrafik också förknippad med olika miljöstörningar. Det gäller t.ex. buller samt utsläpp av olika ämnen till luft, mark och vatten. Inrikesflygets snabba tillväxt innebär därför inte bara fördelar. Beräkningar visar t.ex. att den väntade ökningen av flygtrafiken medför att dess utsläpp av kväve till luft motverkar vinsten av den katalytiska avgasreningen på bilar. Det är därför viktigt att ägna flygtrafikens utveckling stor uppmärksamhet i det fortsatta trafikoch miljöpolitiska arbetet. Det är också mot denna bakgrund som regeringen i de trafikoch miljöpolitiska propositionerna har framhållit att trafikverken bör gesi uppdrag att i samråd med statens naturvårdsverk utreda resp. trafikslags miljöeffekter och ge förslag till åtgärder för att begränsa störningarna. Från samhällets sida är det viktigt att resenärens val av transportmedel grundas på ett medvetet val där de olika trafikslagen konkurrerar på lika villkor och där strävan skall vara att i största möjliga utsträckning minska miljöstörningarna. Därför är det viktigt att det finns konkurrenskraftiga och miljövänliga alternativ. Detta är ett av skälen för regeringens satsning på bl.a. järnvägstrafiken i den trafikpolitiska propositionen. Vad gäller Margareta Gards andra fråga är svaret naturligtvis nej. I anslutning till Lars-Ove Hagbergs första fråga vill jag poängtera att berörda myndigheter har både möjlighet och skyldighet att ingripa om verksamheten vid Dala Airport skulle bli så störande att en ändring är påkallad. Jag kan i sammanhanget notera att Linjeflyg nyligen har beslutat att förnya sin flotta med flygplan som begränsar miljöstörningarna i flera avseenden. Bolaget har också enligt vad jag erfarit beslutat att modifiera motorerna på befintliga flygplan för att väsentligt eliminera avgasutsläppen. Jag utgår från att den senare åtgärden är ett resultat av den miljöavgift som skall införas på inrikesflyget. Jag vill vidare erinra om att riksdagen har godkänt de förslag & som presenteras i den trafikpolitiska propositionen och som syftar till att dels beakta miljöfrågorna på ett tidigt stadium vid planering av flygplatser, dels åstadkomma skärpta miljökrav. När det gäller Lars-Ove Hagbergs fråga om snabbtåg till Arlanda och Stockholm vill jag framhålla att den berör en för hela Mellansverige mycket viktig frågeställning om hur trafiksystemets s.k. infrastruktur bör byggas ut. Självfallet är det viktigt att i detta sammanhang främja miljövänliga alternativ.

Herr talman! Tack för svaret, Birgitta Dahl. Det är bra att vi får svar på denna fråga, som har väckt så stor uppmärksamhet i vår press i Dalarna. Miljöministern nämnde aldrig Dala Airport, men tidningarna har varit samstämmiga om att hon i alla fall avsåg Dala Airport. Vad miljöministern sade om Dala Airport har väckt stor förvåning, inte minst gäller detta alla representanter för exportindustrin som upplever att Dalarna har flyttats ett steg närmare kontinenten genom tillkomsten av denna flygplats. Det är också häpnadsväckande, tycker jag och många med mig, att miljöministern tog sig själv som måttstock för nödvändigheten av Dala Airport. Om man är minister och reser till Brunnsvik är det faktiskt bättre att åka tåg, det kan jag instämma i, men för alla de människor som har andra uppgifter och framför allt för dem som skall vidare utomlands är Dala Airport en stor tillgång. Det har skett en rekordartad ökning av passagerarantalet de senaste åren och ökningen fortskrider. Hela 70 96 av dem som reser från Dala Airport reser vidare med flyg. Detta visar att det är svårt att ersätta flyget med tåg för just dessa passagerare. Jag skulle vilja rekommendera miljöministern att prya några veckor inom industrin i Dalarna och göra sig underkunnig om nödvändigheten av snabba och goda kommunikationer. Jag finner det dessutom märkligt att miljöministern varit med om beslutet i Bergslagspropositionen och inte haft några invändningar mot Borlänge flygplats — med tanke på miljöministerns klara uppfattning om Dala Airport. Förutom miljöministerns nedvärdering av Dala Airport är den förtida avvecklingen av kärnkraften ett hårt slag mot Dalarnas industrier, framför allt gäller detta den elintensiva industrin. Jag vill därför fråga miljöministern vad nästa utspel som miljöministern tänker göra i sina försök att krossa Dalarnas industrier blir.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Birgitta Dahls uttalande den 27 april i Brunnsvik om Borlänge flygplats, som litet storvulet hemma kallas för Dala Airport, som den mest onödiga flygplats hon känner till var ett av de mest genomtänkta och välgrundade uttalanden som miljöministern har gjort. Jag förutsätter att det har grundats på insikten om att flyget, framför allt de bullrande Fokkerplanen, är miljöstörande och är en ovärdig konkurrent till järnvägen, som är betydligt mer miljöinriktad. Jag är som vpk-are tacksam för det uttalandet, eftersom jag har gått emot satsningarna på flygplatsen både i fullmäktigeförsamlingar och i landstinget. Prot. 1987/88:124 Som medlem av miljörörelsen är jag också väldigt glad att Birgitta Dahl vågar 20 maj 1988 gå i spetsen för en opinion för att förändra en vansinnig utveckling. Miljöministerns kommentarer när hon skall ta konsekvenserna av sitt lilla uttalande blir kanske inte så helhjärtade. Det är väl framför allt Birgitta Dahl som statsråd som kan fastställa mycket klara gränser för buller. Nu är det problem på en mängd flygplatser, inte minst på Borlänge flygplats, som debatten nu gäller. Vi måste i första hand få bort de jetdrivna Fokkerplanen och även andra flygplan med motorer som är alltför bullrande. Flyget måste alltså komma ner till en helt annan bullernivå. Jag är också tacksam över att jag i svaret kan läsa att Birgitta Dahl instämmer i att vi måste satsa på järnvägstrafiken. Då är frågan: Vad kommer regeringen att göra? Hittills har inga pengar avsatts t.ex. till övre delarna av Bergslagen. Det är väl kanske det jag skulle fråga om. På vilket sätt avser egentligen regeringen att fullfölja ett sådant uttalande som energiministern gör här i riksdagen? Kan vi verkligen förvänta oss att hela regeringen gör denna satsning eller är det bara på detta departement som man ser positivt på möjligheten att förhindra flygets utveckling?
Herr talman! Den något märkliga uppståndelse som den här diskussionen i en nödvändig fråga har väckt visar väl kanske mer än något annat hur viktigt det är att vi talar om trafikens miljökonsekvenser och ser till att göra medvetna val vid användningen av olika färdmedel. I de här frågorna står jag sannerligen inte ensam i regeringen eller i mitt parti. Vi har uttryckt vår uppfattning såväl i de beslut som fattades vid partikongressen som i de miljöoch trafikpolitiska propositioner som påtalar utsläppen och bullret från inrikesflyget och dess mycket hastiga expansion: Den naturliga slutsatsen är att vi skall använda inrikesflyget med förnuft, precis som vi skall använda bilen med förnuft. Där det finns goda miljövänliga alternativ bör vi välja dem. Regeringen har också konkret tagit ställning i den här frågan genom att redan nu satsa på snabbtågsförbindelser i den s.k. storstadstriangeln, i det klart uttalade syftet att lyfta trafik från vägen och flyget. Hur vi skall gå vidare i den här frågan har vi ännu inte tagit ställning till; det är därför jag uttrycker mig försiktigt i svaret. Den diskussion som jag förde i Brunnsvik handlade om dessa mycket enkla och viktiga frågor. Vi får passa oss så att vi inte tar bort det underlag som är nödvändigt för att tågtrafiken till Dalarna skall kunna upprätthållas.
Herr talman! När Birgitta Dahl säger att hon uttalat sig i Brunnsvik av miljömässiga skäl måste jag fråga varför hon uttalade sig om just Dala Airport. Vi har ju flygplatser överallt i Sverige. Det är litet märkligt att hon gör ett uttalande med innebörden att just Dala Airport är så onödig. Jag hoppas att Birgitta Dahl känner till alla de exportindustrier som vi har i länet och som inte ligger så långt från Borlänge. En hel del av de industrierna säljer faktiskt 80-85 20 av sin produktion på export. Sådant kan man inte 89 administrera från ett skrivbord. Människorna måste resa, och de ser Dala Airport som en stor tillgång som förkortar deras restid och gör det lättare för dem att resa. Därför är flygplatsen nödvändig för framför allt vår industri.
Herr talman! Frågan är vilka som gör det här medvetna valet, vilka som flyger i stället för att ta tåget. Det är kanske gräddan i samhället som har behov av mycket transporter och som då också bestämmer val av transportmedel. Just nu är det fritt fram för expansion av inrikesflyget, och det är ju det som är det allvarliga när vi framöver skall fatta beslut. De lokala potentaterna ställer t.o.m. upp till 100 96 bakom den här utvecklingen, vilket betyder att t.ex. den miljövänliga järnvägstrafiken inte får samma. uppbackning som annan trafik. Just detta ansvar saknas hos regeringen, men det borde vara konsekvensen av det mycket insiktsfulla uttalande som Birgitta Dahl gjorde i Brunnsvik. Det saknas tyvärr hittills. När skall Birgitta Dahls försiktiga uttalande om järnvägstrafiken och t.o.m. snabbtåg från Arlanda till Dalarna t.ex. bli verklighet? Hur kommer flygtrafiken under tiden att ha utvecklats? Det är ju det som är väsentligt i sammanhanget. Frågan är vem som i dag skall fatta beslut om den utvecklingen.
Herr talman! Får jag bara än en gång säga till fru Gard att jag icke namngav denna flygplats. Däremot förde jag en diskussion om skillnaden i miljöpåfrestning per kilometer och per person mellan långdistansoch kortdistansflyg. Den är mycket liten, och det beror på att de största utsläppen och bullerproblemen finns vid start och landning. Vi kan faktiskt inte bara gå omkring och säga bekväma saker om vi skall reda ut miljöproblemen och staka ut en väg för de strategiska valen inför framtiden. Vi är tvungna att se verkligen i ögonen.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till miljöministern att vi väl ändå måste ta nyteknik i anspråk. Jag tycker det är litet bakåtsträvande att säga att vi måste titta på hur stor miljöbelastning detta innebär. Våra regioner måste ju också utvecklas. Om inte industrin i Bergslagen och Dalarna kan få den chans som den behöver, får inte heller Birgitta Dahl några pengar att göra övriga miljöinsatser för. Det är en förutsättning för att upprätthålla välfärden och en god miljö att vi får fungerande industrier i vårt land.
Herr talman! Återigen kommer vi alltså till frågan: När skall man välja? Vilka är det som väljer just nu? Det är tydligen regeringen eller någon annan som skall välja väg. Redan i dag väljer gräddan av dem som reser. Jag kan inte förstå att inte denna grädda, som i dag i första hand tar flyget, i fortsättningen kan sätta sig på ett snabbtåg till Arlanda. Det är just det beslutet som vi behöver från regeringen ganska snart. Om regeringen inte tar det, kommer man inte heller att göra miljön någon tjänst, för då kommer just denna grädda i samhället att fortsätta att flyga. Och då har regeringen egentligen gjort miljön en otjänst.
Herr talman! Jag vet inte om Lars-Ove Hagberg räknar mig till gräddan — i varje fall är jag ju ganska privilegierad — men jag väljer tåget om jag kan.
Herr talman! I första hand har jag inte valt in Birgitta Dahl i gräddan, utan jag menar dem som utnyttjar inrikesflyget bl.a. på Borlänge flygplats, som i dag ställer krav på att det skall utvecklas med större plan och mer bullrande effekter. Det är dem jag kallar för gräddan i samhället — som i andra sammanhang också kallas portföljbärare. Jag vet inte om Birgitta Dahl har använt flyget till Borlänge flygplats eller inte. Det kan ju ibland vara nödvändigt, som Birgitta Dahl sade, om man kommer från ett annat håll. Det vi skall stoppa framöver är framför allt utvecklingen mot mer buller och den miljöförstörelse som vi har i dag.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillsyn och kontroll av miljöfarliga utsläpp inriktas mot dem som orsakar de största negativa effekterna på miljön. Först vill jag åter understryka betydelsen av att samhällets kontroll av miljöfarliga utsläpp skärps väsentligt. Detta har tidigare framhållits av regeringen, bl.a. i den nyligen presenterade miljöpolitiska propositionen. Att så verkligen sker är utomordentligt viktigt för att vi skall kunna åstadkomma minskningar av utsläppen. Det är också nödvändigt för att medborgarna skall kunna ha förtroende för samhällets vilja och kraft att se till att miljöskyddslagstiftningens regler följs av företagen. Som framgår av den miljöpolitiska propositionen avser regeringen att genomföra en rad konkreta åtgärder för att förbättra samhällets kontroll av och åtgärder mot miljöfarliga utsläpp. Jag vill återge några av de viktigare. Företagens ansvar skall göras klarare och utvidgas. Tillstånden skall kompletteras med noggranna mätprogram. Företagen skall avge årliga miljörapporter. Det skall bli lättare att bedöma om företagen verkligen följer de krav som ställts upp. Resurserna för samhällets tillsyn kommer att förstärkas väsentligt. I propositionen bedömer regeringen att storleksordningen 100 handläggartjänster behöver tillföras de statliga myndigheterna. Redan för budgetåret 1988/99 har regeringen föreslagit att länsstyrelserna skall tillföras 10 milj.kr. för miljöskyddsarbetet. Kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder kommer att ta över kontrollen av utsläpp från sådana mindre verksamheter vilkas störningar i huvudsak är lokala, mindre allvarliga och mindre komplicerade. Detta kommer att innebära att kontrollen blir bättre över sådana mindre verksamheter som länsstyrelserna tidigare endast i begränsad omfattning hunnit med. Samtidigt innebär det att länsstyrelserna får ökade möjligheter att intensifiera kontrollen över de mest miljöstörande verksamheterna. Länsstyrelserna kommer att ges i uppdrag att ställa samman uppgifter om de viktigaste miljöproblemen i resp. län och deras orsaker. Uppdraget skall genomföras i nära samarbete med kommunerna. Enligt min uppfattning blir dessa sammanställningar ett angeläget underlag för prioriteringar i miljöskyddsarbetet på framför allt regional men också central och lokal nivå. Till detta kommer att miljöhänsynen — enligt regeringens riktlinjer i propositionen — skall ges en ökad tyngd vid tillämpningen av miljöskyddslagen, såväl vid tillsyn och kontroll som vid tillståndsprövning. Vidare skall naturvårdsverkets roll som övergripande och vägledande tillsynsmyndighet förstärkas. Min uppfattning är att nämnda förslag och åtgärder ger väsentligt bättre möjligheter för myndigheternas kontroll av inte minst de miljöfarligaste utsläppen. Jag förutsätter att berörda myndigheter kommer att ta till vara dessa möjligheter, och jag kommer att noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på min fråga. Tiden medger inte att man går in på detaljer, men det helhetsintryck som har avtecknat sig i Malmöhus län på miljöområdet har gjort många människor med rätta frågande och undrande inför myndigheternas agerande. Länsstyrelsens naturvårdsenhet, som är statens förlängda arm i länet, behöver verkligen styrka och bestämdhet när det gäller att hävda miljökraven gentemot dem som uppenbart eller fördolt överträder de krav på rening som naturvårdsenheten är satt att övervaka. Det har man inte gjort. I stället visar det sig nu att man från myndigheternas sida har brustit i nit och visat en anmärkningsvärd slapphet när det gällt att hävda uppställda krav. Man har visat upp en tuff attityd utåt men tydligen varit nog så konciliant inåt, mellan skål och vägg. Det ger ett intryck av dubbelmoral och hyckleri. Det känns som en befrielse när en sådan bubbla spricker. Det beklagliga är bara att det inte har skett med de agerandes medverkan. I stället har det varit enskilda människor som på gräsrotsnivå under åratal har kämpat mot både myndigheter och nedsmutsande industrier, utan den hjälp från det hållet som man hade rätt att förvänta sig. i - Jag tolkar miljöministerns svar sammantaget på det sättet, att miljöministern har tagit på allvar den upprördhet som många har känt inför vad som har hänt i Malmöhus län, med Scan-Dust, Höganäs-Kanthal och oljehamnen i ' Malmö, för att bara nämna några exempel. Mot bakgrund av svaret vill jag uttala den förhoppningen, att allt kommer att göras för att de enskilda, små människornas nödrop inte i fortsättningen som hittills dränks i lugnande men inte trovärdiga försäkringar från myndigheter och industrier, som är utrustade med maktens röststyrka.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ har utbildningsministern bett mig meddela att han på grund av resor inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara den av Birger Hagård framställda interpellationen om lärarrekryteringen till gymnasieskolan. Han avser att besvara interpellationen måndagen den 30 maj.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att fortsätta och utveckla verksamheten vid Svenska Konsertbyrån. Regeringen uppdrog i mars 1985 åt stiftelsen Institutet för rikskonserter att som försöksverksamhet bedriva arbetsförmedling för musiker och sceniska artister. Verksamheten skulle innefatta förmedling av anställning utomlands åt den som är bosatt i Sverige och anställning i Sverige åt den som är bosatt utomlands. Det ankom på arbetsmarknadsstyrelsen att utfärda närmare föreskrifter för förmedlingsverksamheten. Enligt uppdraget skulle artistförmedlingen bedrivas i lämplig organisatorisk verksamhetsform. Utgångspunkten skulle emellertid vara att artistförmedlingen skulle vara skild från Rikskonserters övriga verksamhet. Målsättningen för verksamheten var att den i princip skulle vara självfinansierad. Under en försöksperiod på tre år skulle dock statsbidrag till viss del utgå. Under denna försöksperiod har således regeringen anvisat drygt 4 milj.kr. till förmedlingsverksamheten. I ett regeringsbeslut den 12 november 1987 överlät regeringen åt Svenska rikskonserter att inom ramen för tilldelade medel bedöma lämpligheten av och formerna för en fortsatt verksamhet med artistförmedling för tiden den 31 december 1987. Med hänsyn till detta finner jag det inte lämpligt att nu uttala mig om möjligheterna att utveckla verksamheten vid Svenska Konsertbyrån. I enlighet med regeringens beslut ankommer det sålunda på Svenska rikskonserter att göra den bedömningen. Enligt vad jag har erfarit har Svenska rikskonserter under vintern låtit göra en utredning av formerna för fortsatt verksamhet med artistförmedling. Frågan bereds för närvarande inom Svenska rikskonserter.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. I Sverige har vi ett monopol på arbetsförmedlingens område. Inom kultursektorn fungerar det osedvanligt dåligt. För de seriösa konstnärerna och kulturarbetarna har kulturarbetsförmedlingarna kunnat göra mycket litet. Häromveckan ansåg någon företrädare för dessa det angeläget att föreslå att arbetslösa skådespelare skulle hänvisas till jobb inom vårdsektorn. På musikområdet har tre artistförmedlingar fått dispens från förbudet mot att förmedla engagemang. Av dessa är två privata — en i Stockholm och en i Göteborg. Den tredje är Svenska Konsertbyrån, som startade häromåret inom ramen för Rikskonserter. Initiativtagare och förste chef har varit Magnus Enhörning. Nu har Svenska Konsertbyråns organisation och uppgifter utretts. Det förslag som finns innebär att byråns uppgifter reduceras till att gälla lansering av unga, oetablerade artister som sedan lämpas över på de två andra konsertagenturerna. Detta förslag är helt oacceptabelt. Det behövs fler agenturer för de seriösa artisterna, inte färre. Svenska Konsertbyrån måste fungera både nationellt och internationellt. Den måste också kunna arbeta på samma villkor som de kommersiella artistförmedlingarna. Vidare får den inte byråkratiseras, eftersom det behövs snabba beslut och kraftfulla initiativ. Kulturministern säger att detta är en fråga för Svenska rikskonserter. Låt mig då anföra att jag utgår från att Rikskonserter nu ser till att Svenska Konsertbyrån kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Vi avser att även i fortsättningen bevaka att så sker.

Herr talman! Bo Hammar har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Peter Weiss-arkivet i Västberlin får ett syskonarkiv i Stockholm med kopior av samtligt material. Enligt vad jag underrättats förklarade sig kungliga biblioteket 1986 berett att ta hand om arkivet och att ordna upp och vårda det. Peter Weiss änka, Gunilla Palmstierna-Weiss, har dock valt att lämna arkivet till Akademie der Känste i Berlin. Jag är inte beredd att beteckna detta som en kulturskandal, bl.a. eftersom Peter Weiss var lika mycket tysk som svensk författare. Sedan beslut om arkivets hemvist fattats har kungliga biblioteket fört förhandlingar med Akademie der Känste om förutsättningarna för att kopiera materialet. Dessa diskussioner pågår fortfarande. Ett ställningstagande från regeringens sida i ärendet torde därför bli aktuellt först om kungliga biblioteket gör någon särskild framställning.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga. 20 maj 1988 Peter Weiss var ju en av våra största författare. Det är riktigt att han har tysk bakgrund, men under större delen av sitt verksamma liv som författare levde han i vårt land. Det är sorgligt att hans stora och viktiga arkiv inte har kunnat stanna i Sverige. Nu säger Bengt Göransson att man från kungliga bibliotekets sida hade intresse av att ta hand om arkivet. Men, såvitt jag förstår, var problemet att man inte hade tillräckliga resurser att inom lämplig tid katalogisera och arkivera materialet. Det är bakgrunden till att arkivet så småningom i stället kom att överföras till Västberlin. Kulturskandal eller inte — det är kanske litet hårt använda det ordet — vad vet jag? Jag tror i varje fall att det skulle vara mycket värdefullt om vi kunde få ett syskonarkiv här i Sverige för framtida forskning på kungliga biblioteket. Jag noterar att Bengt Göransson tycks vara öppen för att pröva frågan, om en sådan framställan blir aktuell, och det tackar jag för.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig när jag räknar med att för riksdagen kunna lägga fram förslag om anslagsberäkning för biblioteksersättningen för budgetåret 1988 89. Sedan regeringens förhandlare anmält att han inte bedömt det vara möjligt att i de av honom förda förhandlingarna uppnå godtagbara villkor har jag, efter beslut av regeringen den 29 mars, förklarat förhandlingarna strandade. Som föreskrivs i nämnda förhandlingsöverenskommelse har ett medlingsförfarande nu inletts. Om medlingen inte leder till avtal senast den 30 juni i år, kan regeringen enligt förhandlingsöverenskommelsen ensidigt besluta om vilka förslag till grundbelopp som skall föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Häromdagen skrev Författarförbundets ordförande Peter Curman i en artikel i Expressen beträffande förhandlingarna om biblioteksersättningen: ”På vårt minst sagt modesta krav att återställa 1975 års nivå år 1990 — vilket skulle betyda en höjning med 12 öre per boklån under tre år — svarade staten kallsinnigt med att erbjuda 0 öre. Vi fick dessutom i förhandlingarna veta att vi som intressegrupp är ”ojämförliga” och att den av oss påtalade eftersläpningen ”har lika lite med biblioteksersättningen att göra som bayerska höskördar med den svenska nativiteten”.” 9 Herr talman! Förhandlingarna verkar inte från statens sida ha bedrivits i särskilt positiv anda. När förhandlingarna hade pågått i sju månader ombads Ingemar Mundebo att medla. Naturligtvis borde detta ha skett långt tidigare. Nu har regeringen missat chansen att få ett beslut i riksdagen under våren. Nästa tillfälle blir i samband med en tilläggsbudget i höst. Jag vet inte vad Författarförbundet nu kommer att göra. Jag gissar att man kommer att kräva de olika partierna på besked om vilken nivå man anser vara rimlig. I denna förtroliga krets vill jag säga att jag i varje fall anser det uteslutet att man på sakliga grunder skulle kunna hävda att biblioteksersättningen skall höjas med 0 öre. Frågan är ju var mellan 0 och 12 öre man hamnar. Genom att förhandlingarna har dragit så långt ut på tiden gissar jag att Författarförbundet till sist kommer att hamna närmare sin egen utgångssiffra än statens utgångsbud.
Herr talman! Jag känner mig förhindrad att föra en detaljdiskussion om dessa förhandlingar med Jan-Erik Wikström vid detta tillfälle. Som den för regeringens del ansvarige när det gäller tillkomsten av förhandlingsordningen har jag nämligen ett behov av att den förhandlingsordning som vi kom överens om faktiskt prövas i praktiken. Från Författarförbundets sida har man varit angelägen om att få ett förhandlingsfarande, som inkluderar ett medlingsförfarande. Vi har i stor utsträckning följt den ordning som Författarförbundet redovisade för regeringen när den ordningen en gång föreslogs. Jag tycker alltså att detta måste få prövas. Därför skall den diskussionen inte föras här i kammaren innan förhandlingsordningen följts till slut. Så bara helt kort några påpekanden. Författarförbundet är icke utan varje ansvar när det gäller det förhållandet att förhandlingarna har dragit ut på tiden. Det har alltså varit en lång process — det medges —, men det är två parter som förhandlar. Jag vill i det stycket bara erinra om den saken. Dessutom vill jag säga att uppgiften att staten har bjudit 0 öre icke är korrekt. Det som har inträffat är att den förhandlare som har förhandlingsuppdraget har sett att han icke kan nå fram till någon överenskommelse, att förhandlingarna har strandat, och han konstaterar då att han för sitt vidkommande hamnar på ett nollbud för att medlingsprocessen skall kunna komma i gång från den utgångspunkt som gällde innan förhandlingarna påbörjades.
Herr talman! Jag har all respekt för förhandlingsordningen, som har varit rimlig, men jag måste beklaga att förhandlingarna har dragit ut så länge på tiden att riksdagen inte kan pröva ett avtal under tiden före det nya budgetårets början. Jag kan inte bedöma vems fel det är, men jag konstaterar att Författarförbundets ordförande har känt sig föranlåten att gå ut offentligt för att vädja om stöd för Författarförbundets krav, naturligtvis i medvetande om att de politiska partierna uppmärksammar att det har dragit ut så långt på tiden och att statens förhandlingar i varje fall inte har bedrivits med sådana argument att författarna har känt sig särskilt upplytta av förhandlingsmodellen. Vi får alltså anledning att återkomma till detta så småningom.
Herr talman! Redan vid diskussionen med Författarförbundet om förhandlingsordningen var jag medveten om att man i den typ av förhandlingar som påminner om löneförhandlingar kan komma i situationer där den ena parten icke uppskattar den andra partens inställning och attityd. Det blir regelmässigt så, med en sådan förhandlingsordning. Trots detta ansåg jag att det var viktigt att tillmötesgå Författarförbundets önskemål om att pröva en sådan förhandlingsordning. Jag har, trots de besvärligheter jag har mött, inte varit beredd att säga att förhandlingskonstruktionen är olycklig. Jag tror nämligen att den kan ha värden för framtiden, men den behöver prövas, och då får man ha litet förståelse för att den under en första period kan vålla vissa problem.
Herr talman! Jag hoppas att Ingemar Mundebo kan klara av att lösa denna knut. Jag tror nämligen att det är utomordentligt viktigt för alla konstnärskategorier att det visar sig att staten kan föra förhandlingar med de fria konstnärsorganisationerna på ett sådant sätt att en avtalsuppgörelse kan nås.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag kan garantera att de investeringsoch underhållsanslag för vägar som tilldelas skogslänen ej förs över till andra delar av landet. Vägplaneringen och vägunderhållet är, som Bertil Jonasson väl vet, decentraliserade. Det betyder att behovet av insatser avgörs där man känner behoven bäst, dvs. på lokal och regional nivå. Om det uppstår stora behov i någon del av landet, kan det hända att omprioriteringar måste göras. Riksdagen brukar årligen betona värdet och vikten av den decentraliserade ordning som gäller för underhåll och investeringar i vägnätet. Jag tycker det är en bra ordning. Jag kan garantera Bertil Jonasson att regeringen i direktiv till vägverket — liksom tidigare år — kommer att föra vidare de prioriteringar riksdagen gör. Jag vill därvid påpeka att de av regeringen föreslagna anslagen till vägarna bl.a. innebär att underhållet av vägarna i skogslänen kan förbättras.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan är baserad på de stora behov som föreligger beträffande Värmlands vägnät. Tilldelningen av medel till Värmlands vägar har varit svag under senare år. Bärigheten på vägarna måste förbättras, likaså trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessa har fått stå tillbaka på grund av brist på medel. Under tidigare år har ca 30 km grusvägar per år kunnat beläggas, men nu endast någon enstaka kilometer per år. Många vägförbättringar behövs. På väg 62 mellan Karlstad och Långflon är många delsträckor i stort behov av ombyggnad. Många fler sträckor skulle också kunna nämnas. Skall Värmlands landsbygd och glesbygd kunna fortleva behövs det mera pengar. Regionalpolitiken måste främjas. Vi arbetar i glesbygdsdelegationen med mottot Hela Sverige skall leva. Och detta bör följas upp från såväl myndigheter som enskilda — det måste bli något mer än en läpparnas bekännelse. Med hänsyn till det stora vägslitaget på alla vägar i Sverige i vinter har vissa rykten gått om att pengar eventuellt skall överföras från skogslänen till de större vägarna och deras underhåll — kanske på annat håll i Sverige. Det är från den synpunkten som jag har ställt frågan. Så får inte ske. Det skulle ytterligare snedvrida den regionala balansen och vara olyckligt för vårt län. Nu säger kommunikationsministern att sådana här saker skall ske decentraliserat, och det kan vi vara överens om. Det har gått till så. Kommunikationsministern svarar sedan: ”Jag kan garantera Bertil Jonasson att regeringen i direktiv till vägverket — liksom tidigare år — kommer att föra vidare de prioriteringar riksdagen gör. Jag vill därvid påpeka att de av regeringen föreslagna anslagen till vägarna bl.a. innebär att underhållet av vägarna i skogslänen kan förbättras.” Jag tolkar detta så att det inte skall bli fråga om överföringar från skogslänen och de vägar som där har för dålig bärighet och som enligt besked skall få en viss upprustning. Jag vill då fråga om jag har tolkat kommunikationsministern rätt. Han nickar bifall, och det tackar jag för.
Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att SJ skall uppträda med en för affärsdrivande företag normal serviceanda. Enligt Jan Hyttring har SJ visat en anmärkningsvärd nonchalans och bristande serviceanda i sitt bemötande av de önskemål som framförts om att få hyra stationshuset i Molkom. Inom ramen för den pågående omorganisationen av SJ kommer en särskild fastighetsdivision att bildas inom affärsverket. Detta bör skapa förutsättningar för att ägna denna typ av frågor större uppmärksamhet och därmed även ge en tillfredsställande service. Enligt vad jag har inhämtat från SJ pågår överväganden angående stationshuset i Molkom. Det finns bl.a. säkerhetsaspekter som särskilt måste beaktas. Förnyade kontakter kommer inom kort att tas med de lokala representanterna. Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att vidta någon åtgärd i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag skall säga något ytterligare om bakgrunden till detta ärende. I augusti 1987 gjordes en framställan till SJ om stationshuset av en intresserad hyresgäst." Vid kontakter bad hyresgästen SJ att precisera de krav som ställdes på honom som hyresgäst; vad han skulle iaktta, vilken typ av verksamhet som kunde vara lämplig och hur hög hyra SJ ville ha. Problemet är att det sedan har varit tyst, i drygt åtta månader. SJ har inte gett något bud. Ärendet har sedan förts vidare. Det gäller nu inte bara en hyresgäst, utan även en företagargrupp med 55 företagare, som alla är kunder hos SJ. De har tillskrivit SJ för att få ett besked, därför att de har engagerat sig för att utveckla företagsamheten i Molkom. Det som har hänt senast är att de i maj har skrivit till den nye generaldirektören, men inget svar har kommit därifrån heller. Av kommunikationsministerns svar framgår två saker, som jag inte trodde skulle vara behövliga i detta ärende. För det första trodde jag inte att man var tvungen att bilda en fastighetsdivision för att SJ skulle stå för normal service, så till vida att SJ svarar på brev och fullföljer de förhandlingar som man anser sig ha påbörjat. För det andra är det inte korrekt när kommunikationsministern säger att SJ kommer att ta förnyade kontakter. SJ har ju aldrig tagit kontakt. Problemet i denna fråga är alltså att SJ över huvud taget inte tar kontakt.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att trafiksäkerhetsverkets generaldirektör i en TT-intervju skulle ha sagt att fartgränserna i vissa fall bör betraktas som rekommendationer. Jag och andra företrädare för regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att de nuvarande hastighetsgränserna inte skall ändras, utan att all kraft skall ägnas åt att få en god efterlevnad. I 1987 års trafiksäkerhetsprogram — som trafiksäkerhetsrådet inlämnat till regeringen — ingår hastighetsanpassning som ett prioriterat område. I nämnda råd — i vilket TSV:s generaldirektör är ordförande — ingår företrädare för flera myndigheter och organisationer som är engagerade i trafiksäkerhetsarbetet. Följande mål har angetts i trafiksäkerhetsprogrammet för att förbättra hastighetsanpassningen: — Hastigheterna skall successivt sänkas såväl inom som utom tätbebyggt område. —- Hastighetssänkningar skall i första hand åstadkommas för de högsta hastigheterna samt bland de mest extrema hastighetsgränsöverträdarna. — Frekvensen hastighetsöverträdelser skall successivt minskas. — Genom forskningsinsatser skall kunskaperna öka inom problemområdet. Regeringen har i den trafikpolitiska propositionen angett att trafiksäkerhetsrådets program bör utgöra basen i det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsrådets program är således det som gäller rörande hastighetsanpassning.

Herr talman! När jag tackar för svaret vill jag nämna — jag säger det också i min fråga och statsrådet nämner det i sitt svar — att trafiksäkerhetsverkets chef har sagt att fartgränserna i vissa fall skall ses som rekommendationer. Den här intervjun har dementerats, men enligt min uppfattning något halvhjärtat. Jag har då frågat vilka åtgärder statsrådet tänker vidta. Det svar jag har fått i dag är en redovisning av 1987 års trafiksäkerhetsprogram. Det är i och för sig ett ambitiöst program. Men, herr statsråd, oavsett de dementier som har gjorts har det uppstått stora skador. När man reser runt i landet möter man på olika håll devisen Dämpa farten. Insatser har gjorts, stora kostnader har lagts ned på att ur trafiksäkerhetssynpunkt marknadsföra lägre fart. Nu är skadan skedd, och min fråga är: På vilket sätt kommer statsrådet att medverka till att de informationsskador som har uppstått så långt som möjligt återställs? Till slut vill jag i samband med en annan viktig frågeställning rikta litet kritik mot statsrådet. Skall inte hastigheten också diskuteras ur miljösynpunkt? Finns det inte ett samband mellan högre hastighet och ökade utsläpp? Vad tänker statsrådet med anledning av det inträffade göra beträffande miljöaspekterna?
Herr talman! Med anledning av den sista frågan vill jag säga att jag för egen del inte försummar något tillfälle att framhålla sambandet mellan hastigheten och miljön. Det finns beräkningar som säger att om bilisterna höll de gällande hastighetsgränserna, skulle vi kunna få en 10-procentig minskning av utsläppen. Därför är det viktigt att vi påpekar att det också har en miljöeffekt när hastigheterna hålls. Det finns inget tvivel på den punkten. Jag skulle vilja säga så här: Om chefen för trafiksäkerhetsverket har velat väcka diskussion genom att formulera sig på det här viset, var det inte något särskilt lyckat sätt att dra i gång en debatt. Jag kan bara gissa, men med hänsyn till den kritik han har fått tycker förmodligen trafiksäkerhetsverkets chef själv i dag att det inte var något särskilt bra sätt att dra i gång diskussionen.
Herr talman! Det är bra att kommunikationsministern nu tar upp 20 maj 1988 miljöaspekterna. De fanns inte med i svaret och de har inte funnits medi den diskussion som har förts tidigare omkring denna händelse. Därför måste de in i centrum av debatten nu. Men jag ställde också andra frågor som jag inte fick svar på. För oss i folkpartiet har det varit viktigt att fartgränserna skall hållas. Vi har sagt att lägre fart behövs, men vi har inte gått med på att sänka hastighetsgränserna generellt. Vi har sagt att det viktigaste är att vi nu håller fartgränserna. I det sammanhanget fick jag inte svar på om kommunikationsministern ser dessa lagregler som rekommendationer eller om vi med skärpa skall hävda att denna lagstiftning skall följas.
Herr talman! Jag vet inte hur domstolarna skulle behandla en lagstiftning som betraktas som rekommendationer. Det är naturligtvis de hastighetsgränser som är fastställda som gäller. Det betraktar jag närmast som självklart.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det innebär att diskussionen om rekommendationer kan föras bort helt och hållet ur de resonemang som förs i olika sammanhang. Lagstiftningen skall alltså gälla. Det tycker jag är ett bra svar. Men det inträffade pekar också på att det finns en del brister när det gäller att få in miljöaspekterna i olika verk. Finns de med i direktiven till trafiksäkerhetsverket, så att det i sitt arbete med de viktiga trafiksäkerhetsfrågorna också kan bevaka de miljöproblem som har samband med trafiken?
Herr talman! Jag utgår från att man på trafiksäkerhetsverket läser regeringens trafikpolitiska proposition. Där står det att miljöaspekterna har betydelse även i detta sammanhang.
Herr talman! Då tackar jag även för det svaret. Jag tycker att vi i den här diskussionen har fått en del viktiga saker klarlagda: att även miljöfrågorna är viktiga i samband med trafiken och att det är viktigt att den lagstiftning vi har inte skall vara rekommendationer utan en gällande lagstiftning, som skall iakttas.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att de boende eller andra intressenter kan få överta småhusfastigheterna i Såtenäs villastad, antingen genom försäljning eller annan överlåtelseform från statens sida. Det riksdagsbeslut våren 1981 som Sten Svensson hänvisar till innebär att statens bestånd av hyresbostäder i princip skall avvecklas. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet anförde föredragande statsrådet bl.a. följande: ”Bostadshus som ligger så nära flygfält, skjutbanor osv. att kommunens bullergränser överskrids bör inte bjudas ut till försäljning. Jag anser att hyresförhållandet i sådana hus så snart som möjligt bör avvecklas. Staten bör inte medverka till ett boende som från miljösynpunkt, t.ex. vad avser buller, inte svarar mot dagens krav.” Mitt svar på Sten Svenssons fråga är nej

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som tyvärr var mycket negativt. Det finns inget försvar för att riva husen. Jag kan förstå att försvaret inte vill vara kvar som ägare, men sälj då husen! Det finns ju köpare, nämligen de som bor där och andra intressenter. Det står ”bör” i propositionen, inte ”skall”. Det är bara 16 av de berörda villorna som ligger inom ett område där bullret uppmätts till 65 decibel, inte alla 86. I dag bor och trivs ca 40 familjer i villorna. Flygflottiljen, deras arbetsplats, når de på 10 minuter på cykel. Ytterligare 46 familjer skulle kunna få plats. I stället skall hela idyllen jämnas med marken. Detta är skandal och kvalificerad kapitalförstöring, säger flottiljchefen, överste Stig Abrahamsson. Jag anser, herr talman, att han har goda motiv för att uttrycka sig på det sättet. Vill försvarsministern ändå i detta speciella fall medverka till att rivningen förhindras och att staten i stället går in för en försäljning? Den möjligheten finns ju, om man ser till vad som står i utskottsbetänkandet, dvs. riksdagsbeslutet från år 1981. Det är det som i första hand gäller och inte vad som står i propositionen. Det kostar ca 20 000-30 000 kr. per hus att riva. Skall detta behöva ske i en tid då försvaret har ont om pengar?

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att utländska medborgare ritar kartor över svenskt territorium. Bakgrunden till frågan är att två utländska medborgare för någon tid sedan Prot. 1987/88:124 påträffades sysselsatta med att rita orienteringskartor. Enligt Wiggo Kom 20 maj 1988 Till skydd för anläggningar av betydelse för totalförsvaret finns skyddsom =, =. / ö Ån å : länningar som vistas råden på vissa ställen i vårt land. I ett skyddsområde får — med vissa —. sä Z E : 7: ” - inommilitärt skyddsbegränsade undantag — utlänningar inte uppehålla sig utan tillstånd. Det är ömråde. också förbjudet för utlänningar att inom skyddsområde genom fotografi, tryck, teckning eller på annat sätt framställa bilder eller beskrivningar. En utlänning som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till böter eller, vid försvårande omständigheter, fängelse. I det här fallet har det emellertid inte rört sig om skyddsområden utan om skyddsföremål, dvs. anläggningar eller områden som tillhör eller utnyttjas av försvarsmakten och där det är förbjudet för obehöriga att vistas och att ta fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar. Den som bryter mot förbuden kan dömas till böter eller fängelse. Det finns alltså bestämmelser som innebär att det är förbjudet att göra kartor över militärt känsliga områden. Dessutom finns det bestämmelser som förbjuder försäljning och annan spridning samt utförsel ur riket av vissa kartor utan myndighets godkännande. För att tillgodose säkerhetsintressena vid framtagning av orienteringskartor har överbefälhavaren träffat en överenskommelse med Svenska orienteringsförbundet om vissa samrådsrutiner. Om utländska medborgare skall engageras vid kartprojekt skall enligt överenskommelsen kontakt tas med försvarsområdesbefälhavaren för kontroll av att förhinder ej föreligger ur säkerhetssynpunkt. Avslutningsvis kan jag nämna att utredningen om tillträdesskydd har lagt fram förslag om nya regler om militära skyddsområden och skyddsföremål. Dessa förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Utredningen fick också för ett år sedan i uppdrag att utreda frågor om sekretssgranskning av landskapsinformation, dvs. bl.a. kartor.

Herr talman! Många människor i vårt land känner stark irritation över alla de överträdelser som företrädesvis östeuropeiska medborgare gör sig skyldiga till när de ständigt förirrar sig in på militära skyddsområden under sin vistelse i vårt land. Det gäller ibland lastbilschaufförer, det gäller tavelförsäljare och orienterare. Det är märkligt hur personer från just östeuropeiska länder under sin vistelse här har så svårt att hålla ordning på var man får vistas och på vilka områden det inte är tillåtet. Min fråga föranleddes mycket riktigt av en händelse i mitt eget län för en tid sedan, men frågan har naturligtvis rent principiell betydelse. Sverige är ett demokratiskt land, vi har stor frihet, och andra medborgare får också vistas hos oss. Frågan är hur långt man får gå när det gäller utländska medborgares rätt att vistas i full frihet på alla områden i vårt land. Det är inte utan att man funderar över vad som skulle hända om jag eller någon annan svensk medborgare skulle vilja rita kartor i exempelvis Baltikum, Sovjetunionen eller Polen. Skulle det gå att få tillåtelse till det så snabbt och så fritt som det tydligen gör i vårt land? 103 I svaret säger ministern ingenting. Det är bara en uppräkning av vad som gäller. Det sägs ingenting om det jag frågade om, nämligen lämpligheten av att utländska medborgare får rita kartor på svenskt territorium. I svaret sägs att det är försvarsområdesbefälhavaren som skall ge tillstånd. Jag vill då fråga: Hade försvarsområdesbefälhavaren gett tillstånd? Hade överbefälhavaren vetskap om vad som hände? Kände försvarsdepartementet till vad som pågick? Tar man hänsyn till vilka personer det gäller, deras utbildning och bakgrund, när man ger tillstånd? Det skulle vara ytterst intressant att höra vad försvarsministern har att säga om detta.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att inom kort lägga fram förslag om åtgärder som ger handikappade och gamla rätt till servicebostad i annan kommun än den där de är mantalsskrivna. Regeringen har vid sammanträde den 11 maj 1988 beslutat att förelägga riksdagen en proposition om äldreomsorgen inför 90-talet. I denna proposition behandlas även den fråga som Elisabeth Fleetwood tar upp.

Delegationen skall redovisa sitt arbete senast den 31 december 1988.

Herr talman! Jag är väl medveten om att riksdagen har lagt mycket stor vikt vid att regeringen nu löser detta problem. Uttrycket ”i första hand” betyder i detta sammanhang att vi bör ge huvudmännen en möjlighet att komma överens om detta på frivillig grund. Frågan är så viktig, att om detta inte går, måste riksdagen överväga att lagstifta om denna rätt att flytta mellan kommuner också för människor som är beroende av dessa särskilda boendeformer. Det är innebörden. Elisabeth Fleetwood frågade hur snabbt ett beslut kan komma till stånd. Delegationen skall arbeta mycket skyndsamt. Den får bara hösten på sig. Om vi går efter hypotesen att man klarar av att träffa en överenskommelse, vilket jag hoppas, skulle det kunna ske redan under hösten, under arbetets gång. Därmed skulle rätten för människor att flytta mellan kommunerna i dessa speciella fall kunna komma redan under 1989.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat socialministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att de utvecklingsstörda skall få sina rättigheter tillgodosedda. Frågan har överlämnats till mig. Som jag framhöll när jag för ett år sedan i denna kammare besvarade en liknande fråga av Margareta Mörck innebär lagen om särskilda omsorger för psykiskt utvecklingsstörda m.fl. som trädde i kraft den 1 juli 1986 en avsevärd förstärkning av den enskildes rättssäkerhet. Av stor betydelse är att lagen tydligt anger de särskilda omsorger som den 105 psykiskt utvecklingsstörde har rätt att erhålla. Under den tid som gått sedan lagens ikraftträdande har ett flertal domar avkunnats rörande utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger.

De flesta landsting prioriterar numera omsorgsverksamheten i sin budgetplanering. Trots detta finns det i dag ett stort antal psykiskt utvecklingsstörda som inte får den eller de särskilda omsorger som de enligt lag har rätt till. Detta är givetvis inte tillfredsställande. Jag vet att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet mycket ingående följer utvecklingen av omsorgslagens tillämpning. Visserligen är det landstingen som nu i första hand skall dra sina slutsater av domarna. Men det är viktigt att socialstyrelsen fullgör sina tillsynsuppgifter genom bl.a. överläggningar med huvudmännen och allmänna råd till ledning för huvudmännen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret, som ju visar att vi är överens om det oroande i att vissa landsting inte följer omsorgslagen. Jag ställde en liknande fråga för ett år sedan med anledning av ett antal domar i länsrätterna. Statsrådet Lindqvist betonade då bl.a. det betydelsefulla i att man nu kan överklaga landstingens beslut i domstol. Statsrådet menade vid det tillfället att lagen var relativt ny och att landstingen nog skulle bättra sig, om de fick litet tid på sig. Nu har det gått ett år, och antalet klagomål över utebliven omsorg har ökat kraftigt. De senaste uppgifterna talar om ca 800 sådana fall. De flesta av de beslut som överklagats i domstol har bifallits. Men landstinget verkställer inte alltid domarna. De utvecklingsstörda och deras talesmän frågar därför — med all rätt — vad det är för mening med en lag som inte följs ens när flera rättsinstanser har dömt till den klagandes förmån. Kan det möjligen bero på att de människor som lagen skall värna om tillhör den kanske svagaste gruppen i samhället och att de har svårt att göra sina röster hörda? Att landstingen inte förmår ge de omsorger som dessa människor har rätt till kan inte enbart skyllas på brist på resurser. Bristande planering måste också vara en viktig orsak. Förhoppningsvis kan de överläggningar som statsrådet Lindqvist nu talar om ge resultat. Är det då inte möjligt för regeringen eller socialstyrelsen att avkräva de aktuella landstingen en tidsplan för hur problemen skall lösas, t.ex. när det gäller den uppenbara bristen på gruppbostäder? Inte skall det behöva dröja fem år, innan man får en sådan bostad, som i ett av de i pressen relaterade fallen.
Herr talman! Får jag först uttrycka min stora uppskattning för det engagemang som Margareta Mörck visar för denna utsatta och politiskt svaga grupp i vårt samhälle. På den punkten är vi helt överens. Denna typ av frågestunder och opinionsyttringar tror jag också kan bidra till att understry ka behovet av att landstingen verkligen rättar sig efter den iag riksdagen, med Prot. 1987/88: 124 bredaste tänkbara majoritet, har beslutat om. De juridiska rättsutslagen 20 maj 1988 visar nu tydligt att de utvecklingsstördas rättigheter går längre än vad Om tillvaratagande av landstingen hittills har planerat för. deutvecklingsstördas Jag har för min del sagt i olika sammanhang att jag tycker att det är rimligt rättigheter enligt att ge landstingen tid. Men jag håller också med om att denna skall ses som en omsorgslagen kort tid, en tid då man planerar och inrättar sig för att kunna möta de behov av särskild omsorg som utvecklingsstörda har. Det är olika hur landstingen har lyckats när det gäller att tillgodose rättigheter för utvecklingsstörda. Om regeringen skulle gå in och kräva en tidsplan, skulle det i så fall, såvitt jag kan förstå, innebära att riksdagen måste besluta om en lagändring. Låt oss först, när vi har regeringsrättsutslag av stor principiell betydelse, se till att de ute i landstingen får genomslag. Sedan får vi, litet längre fram, diskutera hur vi skall förfara, om vi verkligen från riksdagens sida skall behöva ta ytterligare ett steg för att skärpa lagstiftningen.
Herr talman! Jag vill återigen betona hur viktigt det är att någonting händer. Först och främst sviktar allmänhetens tilltro till myndigheterna om man har en lag som inte följs. De utvecklingsstörda har väntat mycket länge på den nya omsorgslagen, samtidigt som de har ställt stora förhoppningar till den. Det måste åligga regeringen att se till att lagar och förordningar följs. Inte heller handlar det om så mycket pengar, som man från landstingens sida vill göra gällande. Delar man upp kostnaderna på resp. landsting är beloppen inte särskilt stora. Landstingen har länge känt till att den nya omsorgslagen skulle införas, och de landsting som varit förutseende har planerat för denna. De vet mycket väl vad lagen innebär just för deras ansvarsområde. Trots allt är det inte så många utvecklingsstörda i landet som det hela gäller.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi inte sprider uppfattningen att det rör sig om en lagstiftning som inte alls följs av huvudmännen. Den nya omsorgslagen har i landstingen drivit fram en planering som är både bred och omfattande. Ändå är den i en rad fall inte tillräcklig, vilket vi också har rättsutslag på. Margareta Mörck och jag är överens om att situationen inte är tillfredsställande. Men lagen har drivit fram en process, där landstingen nu prioriterar och planerar för att tillgodose de utvecklingsstördas behov. Om vi anser att det inte går fort nog, måste man bedriva opinionsbildning — inte minst inom våra egna partier, Margareta Mörck — i syfte att förmå dem att genomföra den politik som samma partier har beslutat om i riksdagen. Jag vill än en gång påminna om att dessa principiellt mycket viktiga domar i regeringsrätten om gruppbostäder bara är ett par månader gamla. För min del tror jag att de kommer att få en mycket stor prejudicerande — och därmed också en opinionsbildande — effekt på landstingens planering.
Herr talman! Det är självklart att regeringsrättens domar är viktiga ur opinionsbildande synpunkt. Vi är överens om detta, och vi hoppas att det skall hända någonting. Man måste också tänka på att det kanske ännu inte är så många som har klagat, och inte heller så många som har överklagat landstingens avslag till länsrätterna. Det finns säkert många flera som upplever brister i sin situation och som skulle behöva bättre omsorg. Men det är inte alla som har någon som talar för sig. De anhöriga kan känna sig mycket vanmäktiga i sin kamp. De är så upptagna av vardagen och av de tunga krav som åvilar dem när det gäller vårdinsatser. Man orkar inte med så mycket mera. Därför är det verkligen viktigt att vi är överens om detta och tillsammans fortsätter att bilda opinion för denna viktiga grupp.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag överväger för att förbättra arbetsmarknadsläget i Valdemarsviks kommun. I frågan hänvisas till avvecklingen av Gusum Blixtlås AB i Valdemarsvik i anslutning till Samhalls köp av företaget. Enligt vad som framkommit bl.a. i massmedia har Samhall WMP i Västmanland i dagarna överlåtit Gusum Blixtlås AB till ny ägare. Denne har för avsikt att fortsätta produktionen i Valdemarsvik med begränsat antal anställda. Samtidigt avser Samhall WMP att starta blixtlåstillverkning i Sala som komplement till Samhallskoncernens tekoproduktion. Den träffade överenskommelsen, som är preliminär, förutsätter konkursförvaltarens medgivande. När det gäller arbetsmarknadsläget i Valdemarsvik är det riktigt som Christer Nilsson säger att kommunen har en relativt sett svag arbetsmarknad jämförd med arbetsmarknaden i övriga delar av länet. Arbetslösheten var under år 1987 i genomsnitt 2,4 26 i kommunen, jämfört med 2,1 96 i hela länet och 1,9 9 i riket. På grund av den svaga arbetskraftsefterfrågan i kommunen har länsarbetsnämnden satsat extra resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Valdemarsvik, främst avseende arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. En särskild Valdemarsviksgrupp med representanter från länsarbetsnämnden, länsstyrelsen och utvecklingsfonden har också bildats för att befrämja näringslivets utveckling i kommunen. I andra delar av länet och i omkringliggande län är efterfrågan på arbetskraft hög, och många företag har stora svårigheter att klara sin rekrytering av arbetskraft. En aktiv näringspolitik från kommunens sida för att locka företag till Valdemarsvik är en avgörande förutsättning för att trygga sysselsättningen i kommunen. Herr talman! Några ytterligare särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser, Prot. 1987/88:124 utöver dem som länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen vidtar, är för 20 maj 1988 närvarande inte aktuella. Om kompensation åt
er Ag Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingela Thalén för svaret på min 8 E frå och Dannemora råga. Det är naturligtvis bra att en viss tillverkning blir kvar — efter kraftfulla initiativ från regeringens sida — vid Gusum Blixtlås i Valdemarsvik. Den borgerliga experimentverkstaden i Valdemarsviks kommun kan inte lösa några näringspolitiska problem. Förbättringar där — om det finns några sådana —är i stort sett ett resultat av finansministerns ekonomiska politik. Jag kan inte helt dela kritiken från centern mot Samhall. Alldeles nöjd med problemets lösning är jag självfallet inte. Man får en splittrad produktion av blixtlås i landet, och det är svårt att se vad som händer på sikt. Det finns problem även i ett relativt rikt och framgångsrikt län som Östergötland. Statsrådet borde kanske litet mera noggrant ha övervägt insatser på de lokaliseringspolitiska och näringspolitiska områdena. Framgångar i länet i stort löser inte problemet i en utsatt kommun. Jag inser självfallet att statsrådet har en positiv syn när det gäller att förbättra den del av arbetsmarknaden som finns i vår del av Östergötland.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om staten som arbetsgivare kommer att ta sitt sociala ansvar genom att kompensera vissa gruvarbetare vid nedläggningen av gruvorna i Grängesberg och Dannemora. Frågan är ställd mot bakgrund av att de gruvarbetare som inte uppnått kvalificerad tid för pensionering vid 60 år går miste om denna förmån när de inte längre kan sysselsättas i underjordsarbete. Samhällets primära uppgift vid industrins omstrukturering måste vara att se till att den sker under socialt acceptabla former. De anställda måste få möjlighet till ny sysselsättning. I de fall där den lokala arbetsmarknaden är svag eller ensidig måste denna stärkas och breddas. I de fall där de anställda inte direkt kan gå över till nya arbetsplatser måste de få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta är också vad som sker i Bergslagen och beträffande Grängesberg och Dannemora. Som ett led i att underlätta de anställdas möjligheter på arbetsmarknaden har avvecklingen lagts ut över en flerårsperiod. Den övervägande delen av de anställda kommer genom dessa insatser att få ny sysselsättning. De gruvarbetare som därvid byter yrkesområde kommer att omfattas av andra kollektivavtal och därmed andra förmåner än de som 109 gäller tör gruvnäringen. I de rall där arbetstagaren av olika skäl är förhindrad att övergå till ny sysselsättning och inte fullt ut kvalificerat sig för pension vid 60 år förutsätter jag att parterna kan lösa dessa frågor på ett rimligt sätt från fall till fall.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av att arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, enligt henne har skärpt bestämmelserna för att åkare samt schaktoch grävmaskinsägare skall få arbetslöshetsersättning. I en gemensam skrivelse till mig har ett antal företag inom främst schaktbranschen tagit uppi stort sett samma frågor som Ingrid Hemmingsson har ställt. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Bl. a. har AMS yttrat sig över skrivelsen. Vi avvaktar nu ett svar från berörda företag med anledning av AMS yttrande. Med hänsyn till att ärendet inte är färdigberett, är jag nu inte beredd att uttala mig om problemen i fråga.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag får åtminstone känna mig tillfredsställd med att ärendet bereds i regeringskansliet, och jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan medverka till att det sker snabbt. En hel del små företag inom denna bransch har det mycket besvärligt på grund av att AMS i sina muntliga direktiv har skärpt kraven för att arbetslöshetsersättning skall utgå under uppehåll. Detta drabbar egentligen mest företag i Norrlandslänen. De skärpta kraven innebär att man inte får arbetslöshetsersättning, om man äger en fastighet på över 10 ha skog. Många av de småföretagare som har en lastbil eller en maskin kan samtidigt vara delägare i en skogsfastighet tillsammans med 20-30 andra personer. Det händer ofta. De små företagen är dessutom mycket sårbara. Tillfälliga uppehåll inträffar i Norrlandslänen oftare än i de södra delarna av landet. Det förefaller litet egendomligt att en myndighet såsom AMS skall kunna skärpa tolkningen av lagen på det sätt som har skett. Det krävs en mycket snabb lösning, och jag hoppas att den verkligen kommer. De skärpta bestämmelserna har medfört att en hel del av dessa företag under året har lagt ner sin verksamhet och haft det bekymmersamt. I ett glesbygdslän blir det många stopp. Marknaden är för liten.